Fru talman! Jag sade också i mitt anförande att det finns för och nackdelar med tredjestegsfasen in i EMU. Det är viktigt att vi kan väga de för och nackdelarna. Det kan vi göra först när vi har sett EMU verka i en hel konjunkturcykel. Det är därför jag menar att det för närvarande inte finns ekonomiska skäl som tvingar oss att gå in. Vi har varit med om att se till att vi ska kunna ha valfrihet kvar. När Socialdemokraterna nu säger ja bryter man den valfriheten. Det är först ett nej nu som ger oss möjligheter att pröva och att ha valfrihet i framtiden.
Fru talman! Vi får väl se om socialdemokratin säger ja nu. Det pågår en debatt i vårt parti, och det pågår en debatt i samhället, som vi tycker är bra. Där kan vi ta till oss den kunskap, den erfarenhet och den skepsis som finns till både EU-projektet och EMU projektet. Det är viktigt att man lyssnar på svenska folket och hör vilka uppfattningar de har om detta framtidsprojekt som gäller EMU. Som vi hörde i partiledardebatten på förmiddagen, sade statsminister Göran Persson att frågan ska ställas till det svenska folket, genom en folkomröstning alternativt vid ordinarie riksdagsval. Det sade han i en av sina repliker, och jag tror att beslutet kommer att bli så. Men vi ska fortsätta att diskutera frågan i samhället och inom mitt parti. Jag hoppas att även Centerpartiet kommer att göra det.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi ska lyssna och att vi ska ha valfrihet. Vi kan lyssna och ta vara på ett brett folkinflytande bara om vi har en valfrihetslinje kvar och inte låser oss. Jag anser att den enda möjligheten att ha valfrihet och låta alla vara med och bestämma är en folkomröstning, inte ett ordinarie val med påföljande riksdagsbeslut.

Fru talman! "Sverige och internationaliseringen" är en väldigt bred rubrik på den allmänpolitiska debattens första ämnesområde. Det spänner över ett vitt fält. Det har den här debatten visat. Jag har troget följt debatten de här timmarna, och det har varit mycket intressant. Det har gjorts intressanta uttalanden och också en del överraskande uttalanden från partiföreträdare. När jag funderade över det här ämnet tänkte jag ungefär i de banorna att när det gäller internationaliseringen har den starka implikationer på inrikespolitiken i Sverige. Vi är alla medborgare utsatta för den här internationaliseringen. Den påverkar inrikespolitiken, men naturligtvis också globaliseringen och utrikespolitiken. Det är två sidor av samma mynt, Jag hörde flera av riksdagsledamöterna säga att de strax innan de kom hit i dag eller i går hade varit i Kina, i USA och på alla möjliga platser ute i världen. Om jag går tillbaka i min tid som riksdagsledamot kan jag konstatera att det inte var på samma sätt i mitten på 80-talet. Riksdagens arbete präglas väldigt mycket av internationaliseringen. Men det är naturligtvis inte bara här, utan också ute i samhället. Det är ett helt annat Sverige i dag än det var när jag kom till riksdagen i mitten på 80-talet. Det är naturligtvis också ett helt annat Sverige än det jag mötte när jag var barn. Ingrid Näslund höll sitt sista anförande i kammaren i dag. Även om hon var tvungen att gå skulle jag vilja tacka henne för alla debatter vi har haft på det internationella området. Det intressanta var att Ingrid Näslund tog ansats ungefär i samma riktning som jag tänkte göra, nämligen när jag som barn mötte internationaliseringen i form av flyktingbarn. I första klass fick vi flytta ut ur skolan för att bereda plats för flyktingbarnen, och vi fick undervisning i kyrkan i stället. Det var en påtaglig, konkret erfarenhet av vad internationaliseringen innebär. Sedan har det bara ökat på. Vi har ett helt annat samhälle i dag, med människor från alla delar av världen - från Afrika, Asien och Sydamerika - som ofta har kommit hit som flyktingar. Det är ett helt nytt Sverige på det sättet. Jag har följt de kulturkrockar som skildras i "Fittja Paradiso", som på ett mycket konkret sätt pekar på vad vi står inför när det gäller internationaliseringen och omformningen av Sverige. Vi ska välkomna detta. Vi ska välkomna denna utveckling, att världen har kommit till Sverige. En del ser detta som ett stort problem; de ser bara problem kring detta. Men vi ska se möjligheterna som detta innebär för Med all denna diversifiering av kulturer, erfarenheter från annat håll, kunskap och intelligens som kommer till Sverige, in i vårt samhälle, gäller det att handla rätt, att ta till vara detta. Det påverkar vår vardag, och det kommer att påverka vår framtid. Det finns spännande möjligheter i detta. Jag vill inte på något sätt förringa de svårigheter som det innebär. Men vi ska inte fördunklas av svårigheterna, utan vi ska se möjligheterna i detta. Sverige blir rikare i dubbel bemärkelse. Sedan har vi den andra aspekten, dvs. Sverige i världen, om vi blickar ut i stället, globaliseringen. Det är det vi har diskuterat, och det är också ämnet här. Det är inte heller någonting nytt; det är bara på en mer intensiv nivå. Svenskar har alltid letat sig ut i världen, och Sverige har alltid funnits med, från vikingatiden, till utvandring och allting annat. Men det snurrar naturligtvis betydligt snabbare i dag, med hjälp av kommunikationer, och inte minst med hjälp av IT - som redan har revolutionerat och kommer att än mer revolutionera världen. En viktig del i våra erfarenheter under senare decennier är naturligtvis murens fall, kommunismens fall och demokratins segertåg. Land efter land har slagit in på den demokratiska vägen, och det är hoppingivande. Visst finns det mycket kvar att göra på det området. Stora områden som Kina, Nordkorea, Kuba, Vietnam och andra enpartistater har inte kommit loss än, men de kommer självfallet inte att stå emot demokratiseringsprocessen. Den stora frågan, som vi ofta har diskuterat här när det gäller globaliseringen, är naturligtvis klyftorna i världen och den globala orättvisan. Jag måste säga att det är något som mer och mer bekymrar mig som världsmedborgare, politiker och människa. Hur ska det bli framöver i det globala perspektivet när det gäller klyftorna, som bara ökar? Vi har här sett förslag som har dykt upp om hur man ska komma till rätta med detta. Frihandel är ett ord som man talar mycket om, som ska lösa dessa problem. Jag tror att frihandeln är en mycket viktig del. Jag skriver helt klart under på det. Men jag tror också att det finns en annan dimension, nämligen att den rika delen av världen måste inse sitt ansvar på ett helt annat sätt än vad som görs i dag. Tidigare har vi här talat om att ungefär 20 % av världens befolkning tar hand om 80 % av resurserna. I dag talar ekonomerna och Världsbanken om att det är 10 % av världens befolkning som tar hand om 90 % av resurserna. Vi går alltså åt fel håll. Det är klart att det får påverkan på mycket. Det är fråga om utbildning, vattenfrågor, ökenspridning, barnens situation, fattigdomsbekämpning, osv. Detta klarar vi inte utan resurser. Det stora problemet, som jag ser det, är att resurserna till det här arbetet minskar - så även i Sverige. Vi har alla fakta på bordet. Vi vet situationen, men den rika delen av världen tar inte sitt ansvar. Här är det en stor diskrepans mellan ord och handling, som det ju ofta är. Här skulle jag i och för sig kunna vara lite polemisk också. Inte minst har Vänsterpartiet talat mycket väl om den här delen i dagens debatt. Hans Andersson var inne på det. Det låter bra, och det är riktigt. Men var finns handlingskraften? Vänsterpartiet har ju övergett den solidariska biståndspolitiken genom att vara med och sänka biståndet. Nu är tyvärr inte Hans Andersson här, så han kan inte svara, men jag kanske kan få ett svar vid något annat tillfälle.

Fru talman! När det först gäller ordförandeskapet vet jag att statsministern i förrgår hade en första diskussion med partiledarna för de olika partier som finns representerade i riksdagen där det fördes en diskussion om vilken typ av dagordning som man skulle ha. Jag vet också att Göran Persson hade förslag till punkter som skulle tas upp. En del punkter togs emot med öppna armar av partiledarna medan andra togs emot med inte så speciellt öppna armar. Jag vet att man i de olika departementen förbereder sig väl för en debatt om vilka punkter som ska tas upp på dagordningen, eftersom man inte kan ta upp hur många punkter som helst. De frågor som ligger mig varmt om hjärtat och som jag driver hårdast i mitt parti är jämställdhet mellan kvinnor och män och miljöfrågorna. Det är punkter som ska upp på dagordningen. Jag har stora förhoppningar om att dessa två punkter kommer upp på dagordningen. Det är frågor som engagerar det svenska folket. I och med att de engagerar svenska folket är det möjligt att bedriva en bred folkbildningskampanj för att informera om hur man kan gå vidare med detta arbete i Europa i framtiden.
Fru talman! Jag tycker att det som Michael Hagberg tar upp är bra och hoppas att han kan påverka regeringen så att man snabbt kan komma i gång med en folkbildningskampanj och då även utnyttjar folkrörelserna. Folkrörelserna är i det här sammanhanget en viktig kraft. Miljöfrågorna och jämställdhetsfrågorna är också två punkter som vi från Centerpartiet har fört fram. Informationstekniken, som Michael Hagberg tog exempel på från sin egen familj, tycker vi är viktig. Den ska vi göra tillgänglig för människor i hela Europa. Dessutom är en viktig fråga att minska byråkratin. Jag hoppas att Michael Hagberg har framgång i sitt eget parti när det gäller att bredda debatten och fördjupa engagemanget i dessa frågor, för det är nödvändigt.
Fru talman! Jag kan inte göra annat än hålla med Agne Hansson. Jag tycker faktiskt att det är viktigt att den nya tekniken ska kunna användas i hela landet. Det är en viktig glesbygdsfråga. I den allmänpolitiska debatten förra året tog jag upp just detta som ett av de exempel på sådant som är viktigt för att kunna garantera utvecklingen i glesbygden. Det var ett antal damer på Kärringön som hade anledning att bedriva försäljning av Sjöfartsverkets produkter. De satt på Kärringön och kunde därifrån, genom den nya tekniken, ta in beställningar för att sedan skicka de olika produkterna vidare till beställarna ute i landet. Det skedde faktiskt med stöd av ett EU-projekt, vilket var bra. Det var alltså möjligt för dem att i den glesbygden bedriva den typen av verksamhet förra året. Det skulle inte ha gått för fem år sedan, då denna teknik inte fanns. Alltså är tekniken viktig för att vi ska kunna utveckla och se till att vi får en levande landsbygd i hela Sverige. Däri delar jag Centerpartiets uppfattning.

Fru talman! Det känns varmt och gott att höra dagens höger tala så varmt om demokratin trots att det inte var högern som en gång tog kampen för det vi i dag kallar för den västerländska demokratin. Det kanske kan vara viktigt att i detta sammanhang också påminna om att det var socialdemokratin och folket ute på arbetsplatserna som tog kampen mot kommunismen i Sverige. Jag delar Göran Lennmarkers syn på globaliseringens möjligheter och vikten av att vi bekämpar protektionismen. Men jag tycker också att det är viktigt att tala om att globaliseringen i sig leder till hot; hot för ökade klyftor. Vi var med utskottet för någon vecka sedan i Kalifornien. Det är en av världens starkaste ekonomier med en oerhörd tillväxt. Men där finns också klyftor som är bland de starkaste i världen. Jag vill fråga Göran Lennmarker: Kommer den svenska högern också att arbeta för att klyftorna minskas?

Fru talman! Vi delar synen på tillväxtens betydelse för att de många människorna ska få det bättre. Och vi delar synen att socialdemokratin haft stor betydelse för den västerländska demokratins utveckling.

Fru talman! Jag vill också ansluta mig till Karl Som, vad jag kan förstå, sista kristdemokratiska talare här i dag vill jag framföra det tacket till Ingrid. Jag hoppas att hon lyssnar på mig i sitt rum. Men även om hon inte skulle göra det vill jag tacka Ingrid för allt hon har gjort med sin ärlighet, sitt engagemang och sin trofasthet i sitt uppdrag. Det är många av oss som är ledsna över att Ingrid slutar här och att det var hennes sista dag i dag. Tack, Ingrid! Fru talman! Vi kommer om en vecka att ha en stor och viktig konferens för att påminna oss om Förintelsen under andra världskriget. Det är bra och viktigt. Fru talman! V får aldrig glömma Förintelsen. Men vi får inte heller glömma alla de hot mot mänskliga rättigheter och människovärde som finns i dag i Europa och på andra håll. Förintelsen kan vi nu inte göra något åt annat än att minnas, förskräckas, föra kunskapen om den vidare och återigen säga: Aldrig mer! Men det som händer i dag, och som aldrig skulle få ske, är det vårt absoluta ansvar som lever nu att förebygga, förhindra och stoppa - framför allt eftersom vi har en insikt om vad som sker. Fru talman! Jag var i Kosovo i slutet av augusti förra året. Jag for ned dit på grund av bl.a. påstötningar från personer i det kontaktnät som jag fått genom mitt engagemang och arbete för att få människorna att förstå att det inte går att stillatigande åse de brott mot mänskliga rättigheter som utförts på Balkan. Jag tänker då framför allt på Bosnien Hercegovina och Kosovo. Vid olika tillfällen under de tre åren varje fredag klockan tolv på Norrmalmstorg varnade jag, och många med mig, för att den situation som rådde i Bosnien också skulle inträffa i Kosovo om inget gjordes för att stoppa det skeende som var på gång. Jag sade också att rättvisa måste skipas. Med rättvisa menade jag då, och det gör jag fortfarande, att FN:s krigsförbrytartribunal i Haag inte bara måste väcka åtal mot sådana krigsförbrytare som t.ex. Milosevic, Karad ic och Mladic utan också se till att de här människorna verkligen ställs inför rätta. Det måste utredas och bekräftas inför världens och världssamfundets ögon vad dessa människor har åstadkommit i fråga om brott mot mänskliga rättigheter och människovärde så att sådana brott kan förhindras. Fru talman!

Några månader har gått sedan mitt besök i Kosovo. Kylan biter kanske nu som allra värst. Människorna fryser. Värmen, elektriciteten och infrastrukturen fungerar inte. Med demokratin är det lite hur som helst. Med de löften som skulle infrias om bl.a. 4 000 poliser har det hitintills bara blivit ca 1 500. Ständigt får vi rapporter om sådant som man skulle kunna kalla för kaos och anarki, åtminstone begynnande sådan. Flera av ledarna i Kosovo talade om för mig att Sverige är världens mest demokratiska land. Kanske är det så, även om jag anser att det också i vårt land finns en del brister. I alla fall vill människorna i Kosovo ha hjälp med att bygga upp demokratin, och de vill ha hjälp av oss. De vill ha hjälp med att få in ett demokratiskt tänkande och handlande. De vill ha hjälp med att få synpunkter på hur de ska bygga upp demokratiska system. Och de vill ha hjälp med förslag och erfarenheter. Fru talman! Av bl.a. den anledningen planerar riksdagsledamöter från olika politiska partier att i Kosovo medverka i seminarier och konferenser om demokrati och mänskliga rättigheter. Och de olika politiska partierna i Kosovo och deras ledare väntar med stor spänning och förväntan och stort intresse på det besök som vi ska göra och som är ett önskemål från deras sida. Jag anser att det brådskar för de internationella samfunden FN och EU men också för Sverige att ta sitt ansvar och hålla de utfästelser som har utlovats. Viktigt i sammanhanget är då att ett giltigt fredsavtal kommer till stånd. Ska Kosovo i fortsättningen vara en stat under Serbien, eller ska det ha sin självständighet som stat? Det är viktiga frågor som måste lösas. Fru talman! Sverige har fortfarande ett gott anseende i världen, ett förpliktigande anseende som måste kunna utnyttjas i bl.a. krigs och krisförebyggande arbete. Men, fru talman, problemet med all förebyggande verksamhet är att man så dåligt ser resultat av den. Man ser så lite av den. Ett blodigt krig och massavrättningar syns, och det ger eko över hela världen, medan ett förebyggande av ett krig eller en krisartad situation nästan inte syns, eftersom det arbetets goda resultat innebär att kriget eller krisen inte uppstår. Jag anser därför att det är oerhört angeläget att metoder för det diplomatiska förebyggande arbetet utvecklas och integreras i Sveriges och andra länders agerande och aktiviteter i olika sammanhang, inte minst i FN och EU. Handlingsplaner behöver upprättas. Men resultatinriktade marknadsföringsmekanismer måste också till för att ge den förebyggande verksamheten en högre status och göra den synlig. Fru talman! Orden "aldrig mer" och vad de står för måste inpräntas i oss alla varje dag.

Fru talman! Jag håller helt med Göran Lennmarker i vad han säger här, därför att vi var väldigt många som visste, Europas länder visste. Och man förhandlade och förhandlade med dem som i dag är åtalade som krigsförbrytare. Och vad ska det då bli för resultat kan man också fråga sig. Det är mycket av ovishet, inte ovisshet, och dumhet som ligger bakom det handlande eller brist på handlande som vi i dag ser resultatet av. Visst behövs det planer och olika aktiviteter för att förebygga just dessa situationer som har uppstått så att de inte uppstår. Och där har vi EU, visst har vi det. Men EU måste bli lite vassare i dessa sammanhang och måste ha konkreta planer. Men det handlar inte bara om EU utan om FN som också måste kunna utveckla sitt förebyggande arbete.

Fru talman! Utrikesdepartementet har utarbetat en plan för krishantering och krigshantering som jag tycker verkar vara väldigt bra. Vad jag vill säga med det är att Sverige också har ett stort ansvar i detta arbete att i de olika organ och i de olika situationer där vi befinner oss arbeta i den krigsförebyggande och krisförebyggande verksamheten med de kunskaper som vi har. Världen väntar nämligen på det. Världen vet att vi har dessa kunskaper och att vi har ännu mycket mer kunskaper som vi kan dela med oss av, både när det gäller uppbyggnad av demokrati och när det gäller att förebygga krig och kriser. Så det är bara att ta vara på detta och verka för att det blir giltiga planer överallt i alla de sammanhang där vi finns.

Fru talman! Högt ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsare! Jag tänkte gå vidare lite grann i den debatt som har förts under den senaste timmen när det gäller internationaliseringen av försvars och säkerhetspolitiken. Att det kalla kriget har tagit slut, att Sovjetunionen kollapsade, att Warszawapakten är upplöst och att det militära invasionshotet helt har vittrat bort med konsekvenser som att militärutgifterna har halverats i Europa och minskat med över 90 % i Ryssland innebär tyvärr inte att vi lever i en fredligare värld. Tvärtom ser vi många exempel på motsatsen. Rysslands oförsvarliga angrepp i Tjetjenien och Kosovo är två tydliga exempel på detta. Vad vi i stället upplever är ett förändrat konfliktmönster, där vi lämnat de mellanstatliga krigen och i stället upplever alltfler regionala och lokala konflikter. Detta nya konfliktmönster ställer helt nya krav på FN. Det ställer helt nya krav på Sverige. Det ställer krav på en internationaliserad försvars och säkerhetspolitik. Och hur ska då en försvars och säkerhetspolitik se ut som förhindrar att mänskliga rättigheter kränks, som förhindrar massmord och som förhindrar folkfördrivning? Mycket i debatten fokuseras i dag i Europa på hur EU ska utveckla sin krishanteringsförmåga. Och debatten handlar då om hur VEU-funktioner förs över till EU, hur en säkerhetspolitisk talesman utses, hur militärråd skapas, hur militära institutioner finns, och man diskuterar också skapandet av en reguljär Europaarmé. Jag menar att det här är en ytlig debatt. En bristfällig säkerhetspolitik skapas. Det är nog viktigt att se de militära insatser i Kosovo som nu görs av många europeiska länder, däribland Sverige, som ett kvitto på ett misslyckande - ett misslyckande från världssamfundet och från Europa när det gäller att förebygga konflikter och krig. Lite av det var Margareta Viklund inne på, liksom Marianne Andersson för några timmar sedan. Det handlar alltså om hur vi ska kunna förebygga väpnade konflikter och krig. Det är ju inte så att krig är något som utbryter och kommer som en klar blixt från öppen himmel, utan vi har tillstånd - från fred över till konflikt - som kan utvecklas till en väpnad konflikt och i värsta fall till fullt krig. I dag har samfundet i stort fokuserat på att hantera en sådan här situation i den militära fasen, i den väpnade konfliktfasen. Här finns det institutioner och en beredskap. Det är här som vi agerar. Här snyter man mer eller mindre 50 000 militärer ur näsan för att framtvinga och bevara freden i Kosovo. Allt detta finns men det viktiga är att se att det finns flera faser i den här glidande konfliktskalan där man kan agera. Det mest förnuftiga är om man kan förebygga att en konflikt utvecklas till väpnad konflikt och krig. Här handlar det om att bli mer konkret. I dag har vi utvecklade system för early warnings. Vi kan väldigt lätt identifiera potentiella konflikter, konflikter som kan utvecklas till krig, både i vår egen världsdel och i andra världsdelar. Jag tror att det gäller att skapa civila institutioner som använder sig av de här tidiga varningarna, som utvecklar en konfliktförebyggande politik och som också har kraft att verkställa en konfliktförebyggande politik. Vi kan t.ex. se på vad som händer i Ryssland. Det finns farhågor om att flera lokala väpnade konflikter kan utvecklas inom det ryska territoriet. Det gäller att identifiera olika insatser som kan göras från omvärlden för att föregripa att utvecklingen går för långt. Konkret handlar det då om stöd till demokratiska strukturer, om stöd till demokratiska samhällsinstitutioner, om stöd till demokratiska partier och om stöd till embryon av folkliga demokratiska rörelser. Vi i Miljöpartiet upplever att detta till väldigt stor del saknas i den europeiska debatten i dag. En konflikt kan trappas upp och gå över i en konflikt där man använder våld mot människor, där man använder sig av mord och hussprängningar för sina politiska mål. Här finns det ytterligare en fas där man kan tänka sig civila interventioner. En massiv civil internationell närvaro prövades väldigt framgångsrikt i Latinamerika av den internationella fredsrörelsen under 80-talet när diktaturer mördade företrädare för de mänskliga rättigheterna, fackföreningsmänniskor och fredsaktivister. Men med sin civila internationella närvaro verkade man dämpande. Ett annat exempel är OSSE:s insatser i Kosovo för ungefär ett år sedan då man beslutade sig för att föra in 2 000 civila observatörer för att dämpa konflikten och skapa tid och utrymme för konfliktlösning och ett förhindrande av krig. Problemet var bara att det här egentligen var ett omöjligt beslut. Det existerade ju inte 2 000 välutbildade civila observatörer som kunde beivra brott mot mänskliga rättigheter, som kunde samla bevis mot krigsförbrytelser och som kunde genomföra polisiära insatser och skydda människor. Man annonserade i internationell och europeisk press och hade krav på körkort och engelskspråkighet - ungefär som om okvalificerad kontorspersonal söktes - men här handlar det om ytterst kvalificerade uppgifter. De här personerna saknades - det finns ingen organisation som har den beredskapen. Här tror jag att vi har mycket att utveckla i Europa när vi diskuterar en europeisk säkerhetspolitik. Miljöpartiet har i Europaparlamentet lagt fram ett förslag om civila interventionsstyrkor. Det är först när man misslyckas med att föregripa som det militära blir ett nödvändigt ont. Förra veckan var jag i Kosovo och besökte då den svenska bataljonen där nere och kunde bara konstatera att läget i Kosovo är extremt spänt. Vi har nu 300 svenska skyttesoldater i Kosovo. De har i uppgift att skydda små serbiska byar, att skydda de multietniska busstransporterna av framför allt serbiska kvinnor när de ska handla i andra byar och att skydda serbiska kyrkor. 300 soldater i åttatimmarsskift innebär att Sverige bidrar med 100 soldater till skydd för civila! Det måste vara ett systemfel när vi har en militärbudget på 40 miljarder och när det ska vara en huvuduppgift för försvaret att också agera internationellt att vi inte kan ställa upp med mer än 100 personer som operativt kan skydda civilas liv ute i det dagliga livet. Det här måste vi ändra på. Vi måste kunna få ut mer av vårt svenska försvar. Min slutsats efter resan i Kosovo är att Sverige bör öka sitt engagemang såväl militärt som, framför allt, när det gäller det civila för att kunna garantera och säkra en framtida fred i Kosovo.
Fru talman! Det är viktigt att i anslutning till Lars Ångströms anförande framhålla att det är få länder som så aktivt har arbetat just för att man ska se de tidiga varningarna i internationella sammanhang och att det är få länder som med en sådan kraft har ställt upp på och stöttat FN:s fredsförebyggande arbete som just Sverige men vi har säkert mycket kvar att göra. Det är också angeläget att få andra länder med oss. Detta är ett viktigt skäl till att Sverige aktivt arbetar för fredsförebyggande åtgärder inom ramen för EU. Ett av FN:s stora problem är USA:s oförmåga att fullgöra sina uppgifter när det gäller annat än militära aktioner. Är det då inte angeläget att vi har ett gemensamt arbete, ett samarbete, i fredsförebyggande frågor i Europa?
Fru talman! Jo. Precis som jag nyss sade har Miljöpartiet i Europaparlamentet motionerat i den här riktningen. Det må vara att Sverige gör mycket men vi gör inte vad vi skulle kunna göra. Denna debatt förs här i kammaren utan regeringens närvaro, noterar jag. När jag var i Kosovo besökte jag bl.a. enheten för FN:s civila återuppbyggnadsprogram. Jag kunde då konstatera att även där behövs det oerhört mycket mer. Som tidigare konstaterats finns långt ifrån det antal poliser som man har beslutat om. Sveriges bidrag är 60 poliser men det saknas flera tusen. Det gör att kvinnor kidnappas för prostitution i Albanien. Människor mördas varje dygn. De mänskliga rättigheterna kränks. Jag tror att man även från svensk sida måste vara beredd att se till den civila återuppbyggnaden. Man måste vara beredd att finansiera och satsa lika mycket ekonomiskt här som man uppenbarligen är beredd att satsa på den militära delen. Det görs alltså tyvärr inte i dag. Vi skulle kunna göra mer.
Fru talman! Lars Ångström har rätt i att länderna kommer in för sent, att det är först när kriserna finns med på de stora tidningarnas sidor som de uppmärksammas och att de kriser som man tidigt bearbetat inte märks och inte blir lika intressanta i den stora politiska debatten. Det här är viktigt. Därför behövs det grupper som långsiktigt samarbetar för fredens sak. Europaparlamentet är beredd att se EU som en fredsutvecklande kraft.
Fru talman! Det är inte organisationen som är fredsskapande, utan det är samarbetet i sig som är fredsskapande och en garant mot väpnade konflikter. Vad man måste fokusera på är alltså hur samarbetet kan utvecklas. Det är ett faktum att EU har en gemensam säkerhetspolitik, och det förs en debatt i Europa om hur den ska utvecklas. Jag upplever, tyvärr, att den debatten fokuserar just på den militära hanteringen av kriser i stället för att fokusera på det civila konfliktförebyggande arbetet och utveckla den civila återuppbyggnadsfasen efter det att man gått igenom en militär fas. Jag vidhåller min kritik mot att Sverige inte gör tillräckligt. Jag tycker att det är talande att regeringen inte ens är representerad i kammaren under den debatt som vi nu för.

Fru talman! Det finns organisationer som kan fatta beslut, och Göran Lennmarker nämner FN och OSSE. Vi vet båda två att det finns problem med vetorätten, men organisationerna finns och det finns ofta en möjlighet att ta beslut. Jag upplever inte att det är där som det stora problemet ligger, utan det är att det saknas institutioner för ett kraftfullt civilt förebyggande agerande. Jag tycker att exemplet med OSSE:s 2 000 civila verifikatörer illustrerar detta väldigt tydligt. De existerar inte i verkligheten. Det var ett omöjligt beslut att verkställa. Vi måste utveckla det civila innehållet, de civila mekanismerna och institutionerna.

Fru talman! Jag tar Göran Lennmarkers inlägg här som ett uttryck för att moderaterna med full kraft kommer att stödja det förslag som har lagts fram av bl.a. Miljöpartiet i Europaparlamentet om att utveckla de civila insatsstyrkorna för att aktivt och konkret kunna förebygga en konflikt. Jag tar mig också friheten att tolka det som ett stöd bl.a. för den motion som vi senare i vår kommer att ta ställning till och som syftar till att utveckla de konfliktförebyggande och konfliktlösande civila institutionerna. Jag upplever att också Göran Lennmarker stöder vikten av att de skapas. På detta sätt ger vi förutsättningar för att inte bara prata om vikten av att förebygga konflikter utan också i praktiken åstadkomma de instrument som kan utföra detta, något som vi i dag saknar.

Fru talman och gott folk! Om jag har förstått saken rätt är den allmänpolitiska debatten ämnad att ge oss folkvalda en möjlighet att säga vår mening utan att vara bundna till förslag från regeringen eller egna och andras motioner. Jag vill sjunga mitt hjärtas mening om Sverige och vår roll i världen, främst knutet till EU, EMU och WTO. Först och främst vill jag säga att en folkomröstning om EMU borde det bli för att i folkdjupet förankra det beslutet! Min utgångspunkt är den internationella solidariteten och min bestämda åsikt att vår solidaritet ska vara mer än en vacker paroll. När vi stöder den fria handeln så ska den inte bara vara fri utan också rättvis, precis som Lars Ohly och Hans Andersson har sagt tidigare i dag. Det behövs, ty klyftorna i världen och Sverige har ökat mellan fattig och rik. Miljöförstöring och fortsatt rovdrift på ändliga resurser gröper ur möjligheterna till en framtid. På område efter område ser vi i dag att en hållbar utveckling och solidarisk välfärd kräver lösningar som går utöver de gamla nationsgränserna. Social dumpning och de rikas smitande från skatt och ansvar måste mötas med grundläggande social trygghet och åtminstone futtiga 20 % kapitalskatt. Dessa lösningar kräver politiska former utöver och ovanför nationalstaten. Vad har vi? Jo, efter folkomröstningen är Sverige med i den europeiska unionen, och vi deltar i WTO, för att ta två aktuella exempel. Här i Sverige har - av i och för sig förklarliga skäl, men ändock enligt min mening mycket olyckligt - stora delar av arbetarrörelsen och allmogen låst sig i en helt negativ syn på EU. Visst: EU är rörelsefrihet för kapitalet i kombination med en enorm byråkrati kantad av skandaler, men vi måste inse att fienden inte är EU eller ens EMU eller för den delen WTO! I debatten låter det både medvetet och omedvetet som om allt negativt som händer skulle kunna fås att icke hända om vi bara finge tillbaka vår nationella och demokratiska självbestämmanderätt. Så är det ju inte i denna vår globaliserade värld. Sverige ut ur EU, eller att säga blankt nej till EMU, gott folk, löser inte ett enda problem. Lika främmande för mig är högerns och nyliberalernas motsatta ståndpunkt. Jublande entusiastiskt söker de besvärja verkligheten med den nyenkla lösningen: Gå med i EMU! Men, gott folk, inte heller EMU är i sig någon lösning. Vad ska man då göra? Ta oss ur EU, eländets Europa, eller erkänna att vi är en del geografiskt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt och ta itu med problemen i stället för att spotta på namnskylten? Jag föredrar att vi tillsammans med andra progressiva - och de rödgröna idealen finns ju i miljoner medborgares sinnen oavsett nation - sätter i gång arbetet att förändra EU, EMU och WTO åt det håll vi vill se världen vandra. Det är mig helt främmande, både politiskt och inte minst personligen, att acceptera någon villkorslös kapitulation inför påstått övermäktiga ekonomiska krafter. Jag vill blåsa till strid!

Nationalstaten, gott folk, har aldrig varit det slutliga och heliga målet för arbetarrörelsens kamp för demokrati, rättvisa och solidaritet. Socialismen skiljer inte på grek och portugis eller svensk och dansk. När nationellt självbestämmande i Sverige vill devalvera sig till ekonomiska fördelar på portugisiska och andra arbetares bekostnad, då ställer jag inte upp. En verklig union mellan jämlikar och jämställda måste grundas på individens fria samverkan och samarbete, som genom den kollektiva - ja, jag vill säga socialistiska - solidariteten ger varje individ utrymme och möjlighet. Det är denna solidaritetens rörelse som 1848 uppmanade: Proletärer i alla länder, förena er! Hyperkapitalets profithunger upphör inte vid den ena eller andra nationens gränser. Detta kapitals makt är många gånger större än de flesta nationers. Motkraften måste vi bygga underifrån: löntagare, bönder, konsumenter, studenter, företagare med ansvar och politiker oavsett parti och nation som värnar demokratin. Och det finns verkligen mycket att ändra. Jag skäms över Ceuta och Melilla, de spanska enklaverna i Marocko, runt vilka EU rullar ut sin taggtråd och bygger murar för att hålla folk utanför EU. De är tecken på den människosyn och politik som givit oss EU:s restriktiva flyktingpolitik. Det är en skammens politik, när man bygger sådana nya Berlinmurar. Vår uppgift borde vara att stå längst fram på barrikaderna och slåss för en helt annan politik som grundar sig på arbetarrörelsens gamla goda värderingar om rättvisa och solidaritet, numera hand i hand med offensiv feminism och omvälvande ekologisk grön grundsyn. Denna fasta ideologiska grund gäller rimligen inte bara för den del av jordytan som är svenskt urberg utan lika mycket kalkrika alper, brittiska öar, ungersk pusta och de mjuka kullar som bär portugisiska korkekar. Dem har jag dessutom kollat in personligen, och de tål att tittas på! Min poäng är att EU är en politisk kamparena. Den ger oss, förutom alla andra skäl, en utomordentligt god anledning att sluta förbund med likasinnade utanför våra gränser. Det finns så himla mycket att göra, både inom och utanför EU. Jag vill att vi koncentrerar oss på det viktigaste. En sak skulle vi kunna göra gemensamt över partigränserna - kanske t.o.m. Lennmarker skulle kunna ställa upp - inför det ordförandeskap Sverige får om ett år i EU. Vi skulle kunna försöka formulera en gemensam offensiv svensk linje helt enhälligt. Jag skulle alltså bli stolt som svensk om vi kunde lyfta fram frågor som ökar medborgarnas människovärde och framtidstro, inte bara i Sverige och Europa utan världen. För mig vore jämställdhet och miljö rätt frågor, gärna dessutom i ett EU som är större än vad det är i dag. Till sist ett citat från Alain Krivine, EU parlamentariker från Frankrike och från den trotskistiska yttersta vänstern. I en artikel i Le Monde förra veckan rapporterade han om arbetet i Bryssel, och trots mycken kritik mot EU slutar han så här, i min fria översättning: Likväl, om man vill att folken tar till sig den europeiska idén, måste man göra mer: deras politiska församlingar borde ges verklig makt och kontrolleras. Allt detta kräver ett verkligt demokratiskt och socialt uppbrott från det system som nu råder. Det är alltså dags, kamrater i denna kammare, att lägga undan skygglappar, rädslor och förfelad oro för det utländska och främmande. Vårt behov av en möjlig framtid kräver definitivt globala lösningar. EU, EMU och WTO är inte målet, men de kan bli vettiga verktyg på vägen. Min drivkraft är solidaritet och rättvisa.

Fru talman! Världen är i dag ett sammanflätat nätverk av stater, organisationer och människor. Den s.k. globaliseringen innebär att världen krymper för var dag. Kommunikationsrevolten och kunskapsrevolten har inneburit att beslut kan fattas mycket snabbt med hela världen som spelfält. Nationerna och deras parlamentariker känner sig inte sällan frustrerade, och jag likaså. Många har i dag efterfrågat hur vi ska tackla de utmaningar som följer av globaliseringen. Vi har hört Hans Andersson från Vänstern. Han har talat om starka kapitalgrupper som utnyttjar globaliseringen. Han har talat om hur man ska hävda den demokratiska processen. Vi kan inte blunda. Vem ska ta ansvar för det demokratiska mandatet, etc? Jag tror att samarbete är det enda som gäller. Därför är det skönt att höra Lennart Värmby med en ganska hygglig inställning till internationella samarbetsorganisationer som EU och samarbetet inom EMU och WTO. Det är ju så att globaliseringen föder globala marknadsmisslyckanden, eftersom det ännu saknas globalt effektiva organisationer. Om detta ska vi inte hymla. Det gäller att motverka det som är illojalt. Men en naturlig och fullt lojal konkurrens om strategiska resurser är inte ens önskvärd att stoppa. För mig känns det naturligt att ta beskattningen och skatterna som utgångspunkt för globaliseringens effekter. På de lokala skattemyndigheterna runtom i landet har man till uppgift att se till att rätt skatt ska betalas i rätt tid. Riksdagen har fastlagt lagstiftning och nivån på skatterna. Det har länge inte varit en alltför svår uppgift, åtminstone för den som har varit någorlunda bevandrad i skattejuridik. De allt högre svenska skatterna har i ett internationellt perspektiv mött ett motstånd genom den tilltagande globaliseringen. Den svenska politiken på skatteområdet formas inte längre endast av oss här i riksdagen. Avregleringar, effektiva transporter, informationsteknik och EMU är några faktorer som starkt bidrar till ökad rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Det är något som vi genom medlemskapet i EU starkt har eftersträvat. Men globaliseringen påverkar hela världen. EU är trots allt en liten del av världen för företag och människor som kan dra fördel av den globala byn. Denna internationella utveckling sätter således en starkt press på svenska skattebaser men även på skattebaser i andra EU-länder. Vi ser således en helt ny verklighet för stater och företag. Öppna och internationellt uppknutna länder som Sverige med små hemmamarknader och förhållandevis extremt stora företag kan på lång sikt inte avvika från det internationella genomsnittet för viktiga skattebaser. Effekten blir i så fall att företag och människor flyttar till en stat med lägre skatter på dessa centrala områden. Enligt OECD finns det i dag ca 50 s.k. skatteparadis i världen, dvs. skatteregimer som saknar allt vad uppgiftsskyldighet, kontroll och register heter. Dessutom har de flesta civiliserade länder i vår egen del av världen mer eller mindre ägnat sig åt olika former av illojal skattekonkurrens. Sverige är nästan det enda undantaget. Observera att med detta avser jag inte lojal skattekonkurrens. Det är någonting helt annat. Det innebär att ett land väljer att ha en låg skatt och att låta människor själva finansiera mer av välfärdstjänsterna genom demokratiska val. Effekten blir ändå densamma. Man suger åt sig människor och företag som vill betala lägre skatt från hela världen. Direktinvesteringarna av världens ekonomiskt största länder, de s.k. G 7-länderna, ökade 1985-1994 i lågskatteländer med fem gånger och uppgick till 200 miljarder dollar. Sedan dess lär de inte ha minskat, och det har gått fem år sedan dess. I framtiden kan Sverige sannolikt därför mindre utforma sin skattepolitik med hänsyn till vad vi tycker att vi ska beskatta, utan det handlar snarare om vad vi faktiskt kan beskatta utan att viktiga skattebaser drivs ut av höga skatter. Vi kan dock alltjämt glädjas åt att vi inte är ensamma om att ha det svårt. Hela Europa står inför stora utmaningar. Inom EU arbetar man med att försöka minska effekten av globaliseringseffekter just på skatteområdet. Nu blev det inget genombrott för gemensamma skatteregler i EU vid det senaste toppmötet i Helsingfors. Miniminivåer på skatter i EU kan dock endast kortsiktigt behålla kapital och kvalificerad arbetskraft inom EU. Att tro att en harmonisering av skatterna i EU kan kedja fast mycket rörliga skattebaser är på gränsen till navelskåderi. Men det är bra att man inom EU motverkar den illojala skattekonkurrensen bland dess medlemmar. EU:s nya ordförandeland är såvitt jag har förstått mycket ambitiöst i sina ansträngningar att försöka bryta dödläget i samtal om en minimiskatt på sparande. Men oddsen för framgång är tyvärr dåliga. Jag hade själv förmånen att nyligen vara med skatteutskottet i England och träffa detta motsträviga Storbritannien som faktiskt har vissa delvis hållbara argument mot en uppgörelse vad gäller miniminivå på skatt. Det borde dock kunna gå att nå någon form av kompromiss när det gäller informationsutbyte för sparande. Därmed skulle vi även kunna nå en framgång när det gäller regler för att förhindra illojal skattekonkurrens mellan EU-länderna, dvs. enbart inom EU, och beskattning av avkastning på royalty för företag som arbetar i flera länder. Det finns nämligen i dag en katalog inom EU med ungefär 60 sådana illojala tillämpningar där länderna försöker överträffa varandra i skatteförträfflighet, dvs. att man genom skattebidrag försöker locka till sig utländska investerare. Detta måste stävjas och får inte fortsätta bara därför att man inte kommer överens om räntorna och sparandet. Går det inte att övertala Storbritannien måste frågor om illojal skattekonkurrens och royalty frikopplas så att vi där når ett steg framåt. På lång sikt är det ändå arbetet inom OECD som är viktigast. Det är här det krävs åtgärder mot skatteparadis och mot illojala skatteregler i länder av ekonomisk betydelse. Samtidigt som vi klämmer åt skatteparadisen ska vi också ha ett samarbete för att erbjuda skatteparadisen bistånd. De måste ha en chans att lämna ett allmänt vilda västern-system när det gäller bolagsrätt och skatterätt. Under denna långa väntan på framgång regionalt inom EU och globalt inom t.ex. OECD måste Sverige rusta sig för det ökade trycket på våra skattebaser. Förslag saknas inte: kapitalskatt, förmögenhetsskatt, samlad förmögenhetsskatt, personbeskattning, osv. Det finns en rad förslag på åtgärder som skulle vara fördelaktiga för Sverige för att behålla kvalificerad personal och kunskapsintensiva förtag i vårt land. Den svenska skattepolitiken måste således möta framtidens utmaning och inte gårdagens. Vi kan börja med en återgång till den skattereform som liberaler och socialdemokrater var överens om för snart tio år sedan. Sedan dess har dock behovet av ett internationellt robust och sunt skattesystem inte minskat utan ökat. Förändringar i sådan riktning skulle innebära att de lokala skattemyndigheterna, som jag talat om, får fortsätta med att arbeta för att ta upp rätt skatt i rätt tid, kanske med den skillnaden att det är en något större kaka att beskatta.
Fru talman! Jag har en kort enkel fråga till Johan Pehrson. Tycker Johan Pehrson att en rimlig utgångspunkt är att det är företag som ska konkurrera och inte stater?
Fru talman! Ja, jag vill hävda att det är rimligt att det är företag som ska konkurrera. Stater ska inte konkurrera på ett illojalt sätt. Om man är för en marknadsekonomi och en sund konkurrens som ökar välståndet, ett välstånd som vi sedan ska fördela på ett rimligt sätt så att vi i vår tur kan få ännu mer ökat välstånd, är det bra att det är företagen som konkurrerar.
Fru talman! Det var ett bra klargörande. Men Johan Pehrson måste också definiera vad han menar med illojal skattekonkurrens. Är det att ha 0,05 % förmögenhetsskatt? Vad är illojal skattekonkurrens? Vi är överens om att när t.ex. Irland tidigare hade särskilda skatteregler för utländska företag jämfört med de irländska var det illojalt. Men vad är illojalt för Johan Pehrson?
Fru talman! Det illojala består i att man saknar genomskinlighet, man saknar fundamenta i register och man har inget som helst informationslämnande. Det är illojalt. Men att man har en låg skattenivå är inte illojalt. När Irland nu har 12 1⁄2 % i bolagskatt finns det inget illojalt i detta. Däremot är det ett utslag för att medborgarna på Irland och den regering som de har röstat fram gör den bedömningen att det är fördelaktigt för medborgarna på Irland att ha låga skattesatser på bolag, eftersom detta är en väldigt rörlig skattebas.

Fru talman! Huvudtemat för dagens debatt är internationaliseringen. Vi har tre statsråd i UD, och ändå har kammaren den här dagen varit kemiskt fri från representation från Utrikesdepartementet. Detta är anmärkningsvärt. Fru talman! Globaliseringen är nära kopplad till informationssamhället och kunskapssamhället. Några av nyckelfrågorna för Sveriges framtid är precis de som Per Bill nyligen redovisade här. Konkurrensen i kunskapssamhället är stenhård och hårdnar hela tiden, och Sverige tappar mark. 90 % av alla forskare i världshistorien lever i dag. Vissa branscher har en mycket stark utveckling. Man kan konstatera att i dag går 40 % av alla forskningssatsningar till informationstekniken och 20 % till gentekniken. Den avvägningen har vi dessvärre inte i Sverige. Andra starka områden är optik, miljö och solarteknik och rena livsmedel. Även utrikesutskottet var i Kalifornien och tittade på några av dessa framgångskluster. Man kan konstatera att de är utomordentligt attraktiva för avancerade forskare från hela världen. I själva verket är bara 40 % av ledarna inom IT-företagen, både vad gäller teknik och intranät, i dag amerikaner i de kaliforniska företagen. Det handlar i stor utsträckning om indier och kineser. Kompetensen är snabbrörlig i det moderna samhället. Man satsar också stenhårt på att utbilda så många som möjligt så kvalificerat som möjligt. Två universitet per miljon invånare anses vara ett absolut minimum när det gäller att bygga ut utbildningen. Knytningen mellan industri och universitet, mellan tillämpad forskning och grundforskning, satsar man också stenhårt på. Men det är inte bara USA som är framgångsrika. Man kan titta på en rad andra länder. T.o.m. Indien har ju i dag i Bangalor världens främsta dataprogrammerare. De riktigt svåra dataprogrammen görs i dag i Bangalor. I Sverige är intagningen till de långa akademiska utbildningarna inte ens hälften av vad den är i länder som USA, Kanada och Japan, länder som en gång var våra viktiga konkurrentländer. Dessutom är exempelvis civilingenjörsutbildningen i Sverige 4 1⁄2 år medan konkurrentländerna har utbildningar på sex-sju år. Till lägre anslag ska man producera fler examina. Man har dessutom försökt att urholka de forskningsfonder som den borgerliga regeringen tillskapade av strategiska skäl. Låt mig ta ett exempel på den svenska utbildningen. Under åren 1981-1997 har antalet citat av svenska forskare gått ned från 1,5 % till 1,2 % av citaten i världslitteraturen. Det är ett allvarligt fall. Det är framför allt biokemi, fysiologi och neurologi, dvs. viktiga ämnen för inte minst läkemedelsindustrin, som har tappat mark. Det finns inte samma tapp av mark i länder som USA, England, Schweiz eller Kanada. Malmö skulle ju få ett centrum för kompetensutveckling, men det har man lagt ned. Det skulle ha 3 000 studenter, men det är nedlagt. Man måste jobba tätt med industrin om man ska nå resultat. Det handlar om att utnyttja det levande bibliotek som ett universitet är. Det handlar om att forskningscheferna i industrin också jobbar som adjungerade professorer, att man har industridoktorander, att man kan byta arbetsplatser, att man kan ha kombinationstjänster mellan högskola och industri. I någon mån börjar nu industrin vakna. Man har konstaterat att man sannolikt måste lyfta ett steg. Där man förr hade gymnasieingenjörer behöver man i dag civilingenjörer, och där man tidigare hade civilingenjörer behöver man i regel disputerade forskare. Det börjar komma, och det kan tänkas komma en förbättring. Det finns ett lysande exempel. Man tittade nyligen på de 50 företag som har ökat aktieägarvärdet mest. Det typiska för de europeiska företagen var att man hade gjort det genom att sparka folk och rationalisera. Det typiska för de amerikanska företagen var att man hade ökat kompetensinnehållet. Man hade nysatsat och anställt fler med högre kompetens. Det är en väsentlig skillnad, inte minst om man försöker se det i ett längre perspektiv. Jag tror att det är väldigt viktigt att utbildning får löna sig. Det är dålig avkastning på studier i Sverige. Det är t.o.m. så nu att av de civilingenjörer i Sverige som har invandrarbakgrund har vi en nettoutflyttning med 60 civilingenjörer om året. Spetsteknologi är en elitsatsning, precis som idrotten. Det handlar inte om fördelning och rättvisa. Det är stenhård konkurrens, och det är kompetensen som är nyckeln i kunskapssamhället. Det gäller att hela tiden utvecklas. Det handlar om informationsförsörjning, grundforskning, rätt nischer och företagsklimat. Fru talman!

Fru talman! Sakinnehållet i Bertil Perssons anförande är av den karaktären att jag varken har kunskap eller erfarenhet för att kunna diskutera det. Jag brukar inte diskutera formfrågor, men det var Bertil Persson som inbjöd till det. Bertil Persson ondgjorde sig över att inget av statsråden i Utrikesdepartementet var på plats. Min korta och enkla fråga till Bertil Persson är: Är det inte bra att regeringschefen sitter på plats och lyssnar på Bertil Persson?
Fru talman! Jag ska villigt erkänna att jag är utomordentligt hedrad av detta. Jag hoppas dessutom att regeringschefen noterade vad jag sade när det gäller Malmös centrum för kompetensutveckling. Där har vi nog båda två anledning att reagera lite häftigare än vad som har gjorts hittills. Däremot måste jag säga att jag fortfarande utomordentligt gärna hade sett någon representant från UD när vi diskuterar internationaliseringen. Men det bästa är gott nog!
Fru talman! Sverige har ett allvarligt problem. Jag tror att vi har den grinigaste opposition som finns i hela världen, som hamnade i en djup depression i början på 90-talet och inte har tagit sig ur den. Bertil Persson har inte sett att det har satsats 5 6 miljarder kronor på högre utbildning under den senaste tiden. Han kanske inte har noterat en kraftigt ökad utbildning av högskoleingenjörer och civilingenjörer. Bertil Persson jämför längden på den svenska civilingenjörsutbildningen med den amerikanska, fast han vet att det är 17-åringar, som långtifrån har en svensk gymnasieexamen, som går i amerikansk civilingenjörsutbildning. Var lite gladare, Bertil Persson! Räta på ryggen! Var glad över att Sverige efter Schweiz är det land som nu har flest disputerade! Ser inte Bertil Persson det som händer inom t.ex. den svenska IT-sektorn i dag?
Fru talman! Jag påpekade i mitt anförande att det har skett en förbättring här de senaste åren. Men det är också så att vi har en bra bit kvar för att ligga i den internationella konkurrensens topp.
Fru talman! Det är bra att Bertil Persson ser att den socialdemokratiska regeringen har prioriterat forskning och högre utbildning, att Sverige är på gång och att vi ska stå för att Sverige är ett land där vi har spetskompetens. Thomas Östros förbereder nu en forskningsorganisation som ska ge möjlighet att både mobilisera på bredden och satsa på de områden där vi är riktigt starka. Jag hoppas att Bertil Persson orkar se att det börjar bli ett allt större intresse för utländska studenter att komma till Sverige, för utländska forskare att vara med här, och ett nära utbyte, som Per Bill sade tidigare, mellan svenska universitet och de mest kvalificerade universiteten i t.ex. Förenta staterna.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att det görs en del. Det kan göras mera. Bl.a. kan man konstatera att de forskare som kom hit förr i tiden ofta var amerikaner och engelsmän. I dag är de i stor utsträckning kineser, koreaner och indier. Den skillnaden kan möjligen säga någonting, men det är ändå bra att de kommer.

Fru talman! Mitt anförande här i kväll kommer att handla om varför EMU är så bra för jämställdheten. Det har äntligen kommit en avsiktsförklaring från statsministern om att Sverige bör gå med i valutaunionen, EMU. Men osäkerheten kvarstår. Socialdemokraterna är fortsatt vankelmodiga och har ännu inte givit något besked om när Sverige bör gå med, ej heller när och hur frågan om medlemskap bör avgöras. Det socialdemokratiska beskedet i EMU-frågan innebär bara en fortsatt förhalning. Det skadar Sverige. Riskerna för att fler företag ska flytta utomlands ökar. Det försvårar Sveriges möjligheter att vara ett effektivt ordförandeland 2001. Det minskar Sveriges inflytande i EU, och det är negativt för jobben. Det är min och Folkpartiets verkliga förhoppning att den socialdemokratiska kongressen i mars kan ge ett tydligare besked till svenska folket, och för den delen även till regeringen, om tidpunkten för ett medlemskap samt om frågan ska avgöras genom en folkomröstning eller ej. Folkpartiets besked är tydligt. Vi vill att Sverige går med i EMU. Vi vill se ett snabbt beslut om folkomröstning hösten 2000. Då skulle Sverige kunna vara fullvärdig medlem i EMU och utöva ett framgångsrikt ordförandeskap när Sverige leder EU första halvåret 2001. Fru talman! Det finns en föreställning om att eurosamarbetet är ett kapitalismens påfund, ett "direktörernas Europa". Det finns också en föreställning bland vissa EMU-motståndare om att euron är dålig för jämställdheten. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Ett svenskt deltagande i eurosamarbetet leder med stor sannolikhet till att tillväxten och sysselsättningen blir högre än vad den skulle bli om vi stannar utanför. Om vi ska få resurser som gör det lättare att ta hand om barn och gamla, bra barnomsorg, bra skola och bra äldreomsorg måste vi ha en stark ekonomi. Det får vi genom hög sysselsättning och god tillväxt i den privata sektorn. Det är den privata sektorn som är skattebasen, som bekant. Med en privat sektor, ett näringsliv som växer, får vi resurser som ger förutsättningar för just bra barnomsorg, bra skola, bra äldreomsorg och bra sjukvård. Då skapar vi verkligen bättre förutsättningar för jämställdhet mellan män och kvinnor. EMU-motståndare försöker ofta framställa EMU som orsaken till neddragningar i de offentliga utgifterna, och att om vi bara ställer oss utanför kan verksamheten i offentliga sektorn och bidragen börja öka igen. Detta är givetvis inte möjligt. Genom att använda vad som för de flesta är främmande uttryck som "konvergenskrav" och "penningpolitik" kan man försöka dölja det som vanligt sunt förnuft och varje husmor känner, nämligen att man kan inte i längden göra av med mer pengar än man tjänar in. Sverige får sämre, inte bättre, möjligheter att betala barnbidrag och bedriva äldreomsorg om vi står utanför. Fru talman! Inriktningen på den ekonomiska politiken är viktig för jämställdheten. Offentliga utgifter som är större än inkomsterna ger underskott och driver på inflationen. Växande statsskuld ger större ränteutgifter och ekonomiska bördor för våra barn. Höjda skatter ger färre jobb. Inflationen tar från de fattiga och ger till de rika. En sådan inriktning av den ekonomiska politiken riskerar att leda till ett utanförskap, och det är naturligtvis dåligt för jämställdheten. EMU medför bättre förutsättningar för våra företag. Bra villkor för såväl de små som de stora företagen ger fler jobb. Det ger fler kvinnor möjlighet till arbete och egen inkomst. Det ger också fler skattebetalare. Bara så kan vi långsiktigt betala för barnomsorg, sjukvård och skola och också för föräldraförsäkring och barnbidrag. Låg inflation gör att lönen räcker till mer. Det är Folkpartiets politik, och den är mycket bra för jämställdheten. Fru talman! En ytterligare aspekt att ta upp i detta sammanhang är den betydelse EMU har för den enskilde konsumenten. Konkurrensverket har i en rapport nyligen analyserat konkurrensläget på den svenska marknaden och konstaterar att stora problem föreligger. Bl.a. visar man i rapporten att prisnivån i Sverige fortfarande ligger ca 20 % över den europeiska. Ett skäl till att skillnaden i prisnivåer är så stor anger man vara att Sverige står utanför valutaunionen. För att konsumenterna ska få ökad ekonomisk välfärd förordas således ett medlemskap i EMU. Ett EMU-medlemskap kommer att medföra ökad konkurrens och lägre priser inom exempelvis dagligvaruhandeln. Detta kommer att ha stor ekonomisk betydelse för den enskilde konsumenten, särskilt för den som har en begränsad privatekonomi. Många kvinnor tillhör denna kategori. Ett EMU-medlemskap skulle därför särskilt gagna denna grupp. Fru talman! Jag hoppas nu att statsministern, efter att ha lyssnat på mitt anförande, lyckas övertyga sin jämställdhetsminister om att jag har rätt och att hon har fel. EMU är bra för jämställdheten, eller hur?
Fru talman! Även om jag nyss var i talarstolen och personligen förespråkar ett mer aktivt engagemang i EU, EMU och andra internationella organisationer tycker jag ändå att Helena Bargholtz och Folkpartiet tar i lite mycket här. Det lät som en ren uppräkning av enbart plusfaktorer när det gäller EMU, speciellt kopplat till jämställdheten. Jag skulle kunna räkna upp mängder med problem i samband med EMU. Ser Helena Bargholtz inga som helst hot, faror, problem i samband med EMU, gärna kopplat till jämställdheten?
Fru talman! Det är självklart att jag låter väldigt positiv, men jag är en väldigt stark EMU-anhängare. Jag tycker att det är väldigt intressant att se vad som händer för kvinnor i de länder som gått med i EMU. Jag har, fru talman, ännu inte fått några signaler om att kvinnor där har reagerat. Jag är ordförande för folkpartikvinnorna och följer vad som händer på Europanivån. Jag läser den tidning som kommer om kvinnor i Europa. Som sagt har jag ännu inte fått några signaler om att det här skulle drabba kvinnorna. Särskilt spännande blir det naturligtvis att se hur det går för kvinnorna i Finland. Det kommer vi snart att kunna märka nu när Finland är en fullvärdig medlem av EMU. Låt oss våga gå med i EMU.
Fru talman! Det var en undansteppning. Helena Bargholtz kunde inte ge något tydligt exempel på någon enda problemkoppling till EMU, speciellt kopplat till jämställdheten. Hon vill tvärtom koppla allt positivt, lite svepande, i de länder som är med i EMU till att jämställdheten främjas av medlemskapet i EMU. Kan det inte vara så att samtliga saker som har främjat jämställdheten i de medlemsstater som är med i EMU kommer av helt andra orsaker än av EMU-medlemskapet? Kan Helena Bargholtz ge ett konkret exempel på att just medlemskapet i EMU skulle ha främjat jämställdheten alternativt inte främjat den?
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte så i detalj specificera detta, men det är också svårt att jämföra de olika europeiska länderna. Man har varit med i EMU en förhållandevis kort tid, och förutsättningarna har ju varit väldigt olika. Fru talman! Låt mig bara nämna att vi må tycka att vi är jättebra på jämställdhet i Sverige. I visst avseende är vi det. Vi har många kvinnor ute på arbetsmarknaden. Men å andra sidan - och det tycker jag är väl så viktigt att framhålla i det här sammanhanget - finns många kvinnor i t.ex. Frankrike och Finland på högre nivå än i Sverige. Löneskillnaderna är väl så stora i Sverige som i andra europeiska länder. Det beror lite grann på vilken bedömning man gör av hur en jämställdhet ska se ut. Det kanske inte alltid är den svenska modellen för jämställdhet som ska vara rådande.

Fru talman! Jag hade tänkt att försöka anlägga ett medborgarperspektiv på några frågor som har anknytning till skatter och socialförsäkringar. Måhända kanske någon kommer att tycka att det inte är så övergripande saker jag tar upp, men det är sådant som berör många och framför allt alltfler människor. Först vill jag emellertid säga någonting om det besök i Storbritannien som Johan Pehrson redan har relaterat till och som några av oss i skatteutskottet genomförde i förra veckan. Det gav en inblick i internationella förhållanden som var intressanta. Vi träffade framträdande politiker från både Labour och Tories. Den första observation man kan göra är att den allmänna skattepolitiska debatten ser helt annorlunda ut i Storbritannien än i Sverige. I Sverige har vi en socialdemokrati som ständigt är beredd att försvara högskattesamhället. I England finns det knappt någon skattedebatt alls av det slag som vi ofta ser mellan just moderater och socialdemokrater här hemma. En företrädare för Labour sade i klartext ungefär så här: Vi gick till val på att bibehålla de låga skatterna och att inte höja de offentliga utgifterna. Då ska vi hålla i minnet att skattetrycket i England är väsentligt lägre än vad det är i Sverige. Flera av politikerna från båda partierna som vi hade anledning att föra en dialog med strök också under vikten av att fullfölja lågskattepolitiken som ett viktigt led i att hålla nere arbetslösheten. Det kunde vara intressant, fru talman, att bara nämna detta lilla rapsodiska intryck från några dagars studiebesök. Omvärldsorientering är nyttigt inte minst i det internationella perspektiv som vi har i den här allmänpolitiska debatten. Vi fick också veta att i dag bor och arbetar mellan 30 000 och 40 000 svenskar i Storbritannien. Det för mig över till mitt egentliga ämne för dagen, nämligen människors benägenhet att flytta mellan länder. Det kan bero på familjeförhållanden, arbete eller på att man helt enkelt för en kortare eller längre tid eller t.o.m. permanent vill bosätta sig i andra miljöer. För ett tag sedan kunde vi läsa i tidningen om en svensk kvinna som tillfälligt bodde i ett annat land men betalade full skatt i Sverige och likväl inte hade rätt till föräldraförsäkring. Jag har under hösten i flera omgångar varit i kontakt med svenskar som emigrerat från Sverige till Spanien. De har fått erfara vad det innebär att två länder inte kunnat komma överens om hur skattesystemet ska fungera på ett smidigt sätt. Konsekvensen är att många människor får betala skatt samtidigt i två länder och först senare eventuellt få tillbaka en del av de skattekostnader man har haft och legat ute med. Många upplever det som märkligt att man över huvud taget ska betala skatt i Sverige på vissa inkomster trots att de har emigrerat och inte har något bostadssamband, arbete eller motsvarande band med Sverige och dessutom betalar skatt i det nya landet. Jag kan förstå den typen av problematik. Jag har en bestämd känsla av att den här typen av frågor inte uppmärksammats i Regeringskansliet. Man kan kanske tycka att frågor kring folkbokföring och skatterättslig hemvist och dylikt inte skulle vara så spännande politiskt att tala om, men det hindrar inte att det är många människor som berörs av detta. De tycker nog att det är rätt så spännande vad man gör åt saken politiskt. Det finns en statlig utredning som för några år sedan gjorde en översyn och en genomgång av det skatterättsliga hemvistbegreppet. Men vad jag känner till har denna utredning inte lett till några slutsatser från regeringens sida, men utvecklingen har accentuerats. Ännu fler människor flyttar mellan länder eller arbetar i olika länder. Det finns verkligen anledning för regeringen att återkomma till riksdagen med förslag på de här punkterna. Av utredningen framgår att människor mycket väl kan anses vara obegränsat skattskyldiga i två stater samtidigt. Då finns det regler som ska försöka reda ut vilka är den verkliga skatterättsliga hemvisten. Risken finns emellertid att de här båda länderna inte kommer överens. En del stater anser att det är den stadigvarande bostaden som är det viktigaste rekvisitet. Andra å sin sida kan hävda att det är de personliga ekonomiska förhållandena som är det viktigaste för att bedöma var skatt ska betalas. När väl skattefrågorna eventuellt är avgjorda återstår frågor kring vilka sociala förmåner man ska kunna komma i åtnjutande av. Inte sällan kan det innebära att man har en förmån i ett annat land än det där man bor. Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit klara framsteg i vissa avseenden. Har man med sig intyg på att man tillhör svensk försäkringskassa när man reser utomlands, innebär det normalt sett inget problem om man blir sjuk under en kortvarig resa. Men hur blir det om man tillfälligt bor utomlands men under en längre tid? Fru talman! Min slutsats av det sagda är att internationaliseringen ännu tydligare än tidigare visar att vi medborgare måste göra oss oberoende av staten. Rättigheter och skyldigheter måste på ett tydligt sätt följa individen och kunna flyttas med i den takt som man flyttar både mellan svenska kommuner och från Sverige till andra länder, och kanske senare också tillbaka till Sverige. Jag menar att denna utveckling på olika sätt måste underlättas. Medborgarnas vilja att själva få bestämma över sitt liv och hur det ska utformas ska stå i centrum för lagstiftningen. När det gäller skatter och socialförsäkringar är det i dag många gånger svårt för den enskilde att överblicka konsekvenserna av regelverket. Snart är Sverige ordförandeland i EU. Jag tycker att vi ska låta Sveriges ordförandeskap präglas av medborgarperspektivet i bred mening. Det innebär bl.a. att Sverige ska driva på så att länderna får tydliga regler för skatter och socialförsäkringar. Medborgarna ska i största möjliga utsträckning göras oberoende av staterna. Det är min uppmaning till regeringen. Det var synd, fru talman, att statsministern just lämnade kammaren, men Arne Kjörnsberg kanske kan skicka med budskapet nästa gång han träffar regeringschefen. Det måste bli ett slut på bestämmelser som innebär att man har sin skatterättsliga hemvist i ett land, anses bosatt i ett annat där man kanske inte har rätt till förmåner enligt socialförsäkringslagarna. På detta område finns det utrymme för regeringen att återkomma med förslag till riksdagen. Enkelhet och tydlighet ska stå i förgrunden. Fru talman! Med detta vill jag rikta en uppmaning till regeringen att återkomma i dessa frågor så att vi i riksdagen kan få en behandling som innebär att det blir enklare för medborgare att flytta omkring i Europa efterhand som olika skäl motiverar flytt.

Fru talman! Jag sitter inte här i kammaren enbart av artighetsskäl. Jag sitter faktiskt här för att lyssna på mina ärade kolleger. Med all respekt för regeringschefens arbetskapacitet, Carl Fredrik Graf, ska man väl inte lägga alla frågor på honom. Är det inte bättre att vidarebefordra synpunkterna till finansministern respektive socialförsäkringsministern?
Fru talman! Jag hade naturligtvis helst sett att finansministern och socialförsäkringsministern hade deltagit i den allmänpolitiska debatten. Nu har de inte gjort det, och eftersom regeringschefen ändå passerade förbi här tänkte jag passa på att skicka uppmaningen till honom i stället.
Fru talman! Jag tycker att det är på gränsen till larvigt att i vart och vartannat anförande ha synpunkter på om statsråd är här eller inte är här. Under den mandatperiod som jag satt här i kammaren i opposition förföll jag aldrig till det. Jag har stor respekt för att statsrådens arbetsbörda är av den karaktären att de inte alltid kan vara här. Det leder ingenvart att ständigt hålla på så där. Med all respekt för skatteutskottets vice ordförande ville jag ändå säga detta i klartext.
Fru talman! Jag gladde mig åt att statsministern var här. Arne Kjörnsberg öppnade ju debatten med att undra varför jag inte skickade över dessa frågor till finansministern och socialförsäkringsministern, och då var jag ju tvungen att fullfölja det, herr ordförande i skatteutskottet. Det var inte jag som tog upp den delen av debatten.

Fru talman! Alla talar om internationalisering och globalisering, men vad betyder det egentligen? Är det någonting som är nytt? Ja, det som är slående i dag jämfört med för bara några år sedan är hur fort vi påverkas av förändringar i omvärlden och hur många det är som omfattas av internationaliseringen. Frihandel och avregleringar har påskyndat utbytet mellan länder och människor. Genom massmedier och Internet och genom kraftigt ökat resande får vi allt snabbare kännedom om villkoren i andra delar av världen. Förr var det bara specialister på olika områden som satt inne med information om förhållanden utomlands. I dag har vi själva tillgång till mycket av denna kunskap, och det blixtsnabbt. Det är detta som är nytt. Genom vår ökade kunskap blir konkurrensen också tydligare. Globaliseringen påverkar på så sätt vår möjlighet att fortsätta att ha ett högre tryck än omvärlden, särskilt som det blir mer och mer uppenbart för många svenskar att de inte kan förvänta sig att få ut motsvarande välfärd i form av sjukvård, skola rättssäkerhet, omsorg om gamla som kan motivera de höga skatterna. I Sverige fungerar skattesystemet så att sparar man, tar risker och lyckas ekonomiskt eller skaffar sig högre kompetens via utbildning beskattas man extra hårt. Många svenskar som har erfarenhet från andra länder har börjat få kännedom om att andra länders skolor, barnomsorg och sjukvård tycks fungera väl så bra trots lägre skatter. Allt detta gör att tröskeln att flytta från Sverige är lägre än vad den borde vara. Ett annat område som också belyser internationaliseringens inverkan på skattesystemet är den elektroniska handeln som förväntas öka dramatiskt i omfattning framöver. Där ligger vi extremt dåligt till ur skattehänseende. Vem vill etablera sig i Sverige och sälja via Internet med svensk moms när verksamheten lätt kan flyttas till t.ex. England eller Tyskland med momssatser runt 15 %? Vad som håller på att ske är en krypande utflyttning av lättrörliga skattebaser. Många undersökningar visar att en stor del av utflyttningen är skattedriven. I en nyligen genomförd undersökning från Handelshögskolan kan man se en tydlig tendens att det är småföretagare och egenföretagare som är mer flyttbenägna än andra. Skälen till utflyttningen är aspekter där politikers inflytande är störst, t.ex. personliga skatter, lagar och regleringar. Många företagare frågar sig varför man ska ha ett bolag i Sverige när man lika gärna kan placera det i Holland. I julas kunde vi läsa om Icon Medialabs grundare som har börjat att ta hem sina vinster genom att sälja aktier i ett bolag som tillhör Icon Medialab. dagens nummer av samma tidning nämns att huvudkontoret för företaget Letsbuyit, som ingår i samma koncern, har flyttat på grund av skatteskäl och rekryteringsskäl till Amsterdam. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att sänka skatterna så att incitamenten till arbete och utbildning, sparande och risktagande blir större i Sverige. Detta har betydelse för tillväxten, inte främst på kort sikt utan framför allt på lång sikt. Det är en rad internationella organisationer som enträget fortsätter att påpeka hur viktigt det är för Sverige att sänka skatterna. Även svenska ekonomer och forskare är inne på samma linje. Men hos oss säger finansministern att han har studerat ekonomisk litteratur, och han kan inte finna bevis för ett samband mellan skatter och tillväxt. Vad han missar är att avregleringarnas inverkan och den ökande genomskinligheten fanns inte förr i samma utsträckning. Därför hittar han inte dessa samband i gammal litteratur. Regeringen argumenterar också mot skattesänkningar på kapital i Sverige genom att hänvisa till förhandlingar om skatteharmonisering inom EU. Då syftar man på ett eventuellt framtida beslut om lägsta skattesats på räntor på 20 %. Förutom att det är osäkert om det verkligen blir ett beslut rör det sig bara om skatten på räntor än så länge. För övrigt verkar det inte som att den svenska regeringen hade tänkt sänka skatten till denna eventuella miniminivå, så ingenting ändras egentligen för Sveriges del även om det fattas ett sådant beslut. Nej, sanningen är att det är bara vi själva som kan ta bort vår dubbelbeskattning liksom förmögenhetsskatten och kompetensskatten. Vi måste själva genomföra en sänkning. Vi kan inte hänvisa till förhandlingar inom EU. När det gäller skatten på reavinster, räntor och utdelningar kan den också ändras bara genom beslut hos oss själva. Frågan är om och när regeringen är beredd att göra detta. Tiden är en mycket betydelsefull faktor. Det är viktigt att vi handlar nu. Vi har fortfarande chans att rida på det teknologiska försprång som vi har inom flera branscher om vi bara tillåter våra små entreprenörsföretag att växa utan att straffa dem genom orättfärdiga skatter. Över huvud taget gäller det att utnyttja den nya ekonomin. Att den är betydelsefull visar mötet på lördag som hålls i Tokyo där finansministrarna i de sju viktigaste länderna möts för att bl.a. diskutera betydelsen av att frigöra ekonomin och förbättra villkoren för företagen. Men det är bråttom att handla. Den mycket snabba informationsspridningen gör att våra konkurrenter ligger oss i hälarna. Om vi inte sänker skatterna på lättrörliga skattebaser såsom sparande risktagande och kompetens nu i högkonjunkturen, när ska vi då göra det?

Fru talman! Jag har lyssnat på den här debatten sedan Gunnar Hökmark - partikamrat till Catharina Hagen - inledde den. Om jag har räknat rätt är Catharina Hagen den sjunde ledamoten från moderaterna som är uppe i talarstolen, och jag tror inte att en enda av er moderater har missat att nämna skatterna och skattetrycket i olika varianter i era inlägg. Däremot kan jag inte påminna mig att ni tagit upp en enda mjuk fråga som den europeiska unionen skulle kunna vara bra för. Finns det någonting som Catharina Hagen tycker i en mjuk fråga - jämställdhet, miljö, social trygghet - som EU skulle kunna användas till för att jämna ut och vara attraktivt. Det avseende som Sverige framstår som klart bäst i är föräldraförsäkringen. Om jag vore europeisk förälder skulle jag fly övriga Europa till Sverige, oavsett om vi är med i EMU eller inte.
Fru talman! När det gäller mjuka frågor tycker jag faktiskt att skatterna är en mjuk fråga. Det är nämligen så att om man beskattar människor för högt kan de inte leva på sin lön, de får inte sysselsättning i den grad som de annars skulle få, och arbete tycker jag är en mjuk fråga. Dessutom är det så att EU är ett frihandelsområde. EU möjliggör ju ett fritt utbyte av arbete, tjänster och utbildning. Det är väl mjuka frågor att fritt kunna utbyta tjänster och varor, så jag tycker att det är helt felaktigt att säga att ekonomi inte är en mjuk fråga.
Fru talman! Okej, låt oss inte träta om det vi diskuterar är mjukt eller hårt. Jag läste i tidningarna när ni hade er partistämma. Ni hade ett stort inslag, åtminstone i massmedierna, att ni på ett bättre sätt från moderat håll skulle närma er de sociala frågorna. Jag har i dag inte kunnat notera något sådant närmande eller något ökat hörbart intresse, utan ni mal på om skatterna, med all respekt för det. Finns det någonting utanför skattevärlden som kan intressera en moderat?
Fru talman! Självfallet har inte skatterna något egenvärde i sig, utan de är ju till för att finansiera en del av den välfärd som alla människor vill ha i Sverige. Men det kan ju inte vara rimligt att vi har världens högsta skatter och långt ifrån världens bästa välfärd. Vi har stora brister när det gäller skolan. Det räcker med att läsa tidningarna varenda dag. Skolan har mycket stora brister liksom vården och omsorgen om de gamla. Samtidigt har vi världens högsta skattetryck. Jag tror att felet ligger i att den svenska staten har monopol på finansieringen av välfärden. Vi skulle behöva ha mer konkurrens när det gäller finansieringen genom alternativa finansieringskällor.
Fru talman! Inte bara de sju anförandena i dag utan alla anföranden som moderater håller handlar om det höjda skattetrycket. Det är okej så länge de inte har ett avgörande inflytande. Men när de har ett avgörande inflytande, det är då det blir farligt. Jag har varit med om det. De har kört doktrinen att det inte går att spara först och sänka skatter sedan, utan man måste sänka skatter och sedan får man skära ned. Det är då det blir så farligt. Har inte Catharina Hagen upptäckt att Sverige har Europas starkaste ekonomi? Vad kan det bero på?
Fru talman! Jag vet inte vad Arne Kjörnsberg menar med Europas starkaste ekonomi. Men jag kan bara hänvisa till hur många människor upplever det i Sverige när de inte har jobb, inte kan leva på sin lön, inte har en bra skola för sina barn, inte kan välja skola och vård. Det är människornas ekonomi det är frågan om, inte statens, kommunernas eller landstingens ekonomi. Socialdemokraterna hänvisar hela tiden till att det ska vara pengar till politikerna i kommunerna, till politikerna i landstingen och till politikerna i staten. Det är det som är felet. Det är människorna som ska ha pengarna.
Fru talman! Mycket kort: Tror Catharina Hagen att det är bra att vara svensk småbarnsförälder och få ta del av föräldraförsäkringen?
Fru talman! Jag tror att det är bra att vara svensk småbarnsförälder om man får ta del av föräldraförsäkringen. Men för de föräldrar som inte hunnit arbeta innan utan har studerat och inte hunnit skaffa sig en inkomst, tycker jag att det är väldigt orättvist att de inte får ta del av föräldraförsäkringen. Det är nämligen en stor skillnad mot om man har hunnit arbeta upp sig så att man hunnit få en lön som föräldraförsäkringen hänvisar till. Arne Kjörnsberg vet mycket väl att alla föräldrar inte får del av föräldraförsäkringen förutom det mycket låga garantibeloppet, om man inte har arbetat innan. Jag tycker inte att det är bra att det är på det viset.

Fru talman! Så här i slutet av debatten, även om den har varit intressant, ska jag försöka ta ett nytt perspektiv. Internationalisering är inget nytt. Den har fortgått genom årtusendena. Därför vill jag lägga ett lite historiskt perspektiv på den. År 1971 - jag slog upp en bok från det året - talades det allmänt om internationaliseringen av den svenska ekonomin, om svenska företags etablering utomlands etc. Det poängterades att många storföretag hade mer än hälften av sin produktion utanför Sverige och att internationaliseringen accelererat starkt. Den svenska utvecklingen var inte unik. Den underlättades av en internationell penning och kapitalmarknad som vuxit fram trots valutaregleringar, den s.k. euromarknaden. Euromarknaden handlade med eurodollars och eurobonds. Bakgrunden var att amerikanska medborgare fick bättre avkastning på sina dollar i Europa än i USA. Marknaden utvecklades stabilt ända tills den amerikanska administrationen försökte stoppa dollarutflödet med en ränteutjämningsskatt. Euromarknaden bidrog till en positiv utveckling av världshandeln och tillväxten. De reglerade nationella kapitalmarknaderna hade aldrig kunnat åstadkomma detta. Sveriges dynamiska utveckling hundra år tidigare var också en följd av internationalisering och en väl fungerande internationell penning och kapitalmarknad. Den dåtida världen kännetecknades av stor, obegränsad frihet för enskilda att flytta sig och sitt kapital från ett land till ett annat. De internationella arbetskraftsrörelserna och den friare handelspolitiken påverkade vidden av och hastigheten på näringslivets förändringar. Förutom den fungerande kapitalmarknaden som vuxit fram i takt med behoven, skapade den teknologiska utvecklingen, inte minst på transport och kommunikationsområdena, framgångarna. Likheterna med i dag är slående. Inget är nytt under solen. Men den avgörande faktorn var dock den stora friheten för hushåll och företag att fatta sina egna beslut. Människor kunde flytta fritt utan inresetillstånd, pass och visum. Kapitalet och handeln rörde sig fritt. Tullar hade tagits bort eller lättats. De rikaste länderna accepterade att andra länder inte lika strikt tillämpade frihandel som de själva. Toleransen gjorde att de som kommit på efterkälken kunde hinna ifatt. Det hade varit önskvärt - ja, lyckligt - om de som protesterade i Seattle på WTO-mötet hade kunnat sin historia något bättre. Fri handel är faktiskt rättvis handel. De friheter som jag nämnt för människor, för kapital och för varor och tjänster är omistliga för en liberal frihet. Varför? Individen, hushållet och företaget har då alltid ett val. Vill man inte nöja sig med status quo kan man flytta. Det finns alltid ett exitalternativ. När våra smålänningar inte ville finna sig i överhetens beslut och fattigdomen, gav de sig av till Amerika. När man ville skapa sig ett bättre liv än det man fick i New York drog man västerut - gränsen mot obrukat land symboliserade just liberal frihet. Motsvarande frihet ger fungerande fria marknader och internationaliseringen i dag. Global ekonomi skapar minst problem i en värld som bygger på så få regleringar som möjligt. Världen kommer aldrig att bli fullkomlig. Det kommer alltid att finnas brister, men begränsade regleringar har företräde. De s.k. frihetsindexen visar att de anglosachsiska länderna kännetecknas av färre regleringar och lägre skatter än de kontinentala länderna inom EU. Större frihet ger hushållen större bestämmande över sina pengar och sina egna liv. För oss i Sverige är det viktigt att återigen bekanta oss med vår historia. Längtan efter frihet, liberal frihet, utgjorde avstampet för Sveriges utveckling från Fattigsverige till ett välståndsland. Den successiva eftersläpning vi har upplevt sedan mitten av 60 talet är djupast sett ett resultat av motsatta tendenser. Regleringar skulle ge trygghet. Som motiv, inte minst för en EMU-anslutning, har det hävdats att den gemensamma valutan skulle skydda oss mot de risker som den globala ekonomin skapar. Sverige skulle endast kunna uppnå ekonomisk stabilitet och framgång om vi tillhörde Euroland fullt ut. Det är förvånande att dessa argument fortfarande är lika gångbara nu som för fem år sedan. Verkligheten talar ett annat språk. Euron har sjunkit med ca 15 % under ett år. Hög arbetslöshet dröjer sig envist kvar hos Eurolands tungviktare Tyskland. Den svenska räntan har sjunkit drastiskt - utan EMU-anslutning - och tillväxten har ökat på ett sätt som ingen vågade hoppas på för något år sedan. Allt är definitivt inte väl i vårt land. Den liberala friheten är i hög grad beskuren. Detta hänger i grunden samman med att staten snarare än hushållen i alltför hög grad beslutar över våra inkomster och resurser. Vi behöver sänkta skatter. Jag är ledsen, Arne Kjörnsberg, att jag upprepar det. Men det tillhör min filosofi. Vi behöver också avregleringar för att ge medborgarna den frihet som exit-alternativet ger. Men skulle inte en EMU-anslutning leda till en sådan här frihetlig utveckling? Sannolikt inte. EU och EMU är politiskt och byråkratiskt styrda. Verktygen i ett sådant system består av regleringar. Att överlämna utvecklingen till spontant och successivt framväxta lösningar är ett anatema för dem som vill reglera. Till detta kommer att EU:s största ekonomi, Tyskland, har mycket svaga liberala traditioner. Den tyska modellen bygger på en fast samverkan mellan stora, starka grupper. Det är banker, stora företag, regeringar och de fackliga organisationerna. Servicenäringar är delvis hårt reglerade. Allt detta har lett till bristande dynamik och en allt svagare ekonomi. Den svenska strukturen har stora likheter med den tyska, med Harpsundsförhandlingar en gång i tiden, centrala löneförhandlingar, kredit och valutaregleringar under lång tid etc. Men av tillfälligheter har vi också anammat ett anglosaxiskt inflytande. Euromarknaderna och internationaliseringen har skapat förståelse för dynamiska finans och kapitalmarknader i Sverige. Ny teknik, inte minst i fråga om telefoni och på IT-området, har utvecklats dynamiskt och gett servicesektorn på många områden tillväxt, framåtanda och optimism. Låt oss värja oss mot EU direktiv gällande IT-system och snarast avskaffa Reformer som på sin tid inte uppfattades som särskilt banbrytande och märkliga, jag tänker på Gösta Bohmans skattesparande som fullföljdes av Åsbrink med allemanssparande, har skapat ett spritt aktieägande som saknas på kontinenten. Det nya pensionssystemet, som vi ju är överens om, kommer att leda till en viss fortsättning. Det är bra. Att sköta våra kapitalresurser omsorgsfullt är av intresse för oss alla. Därför måste jag säga att det finns saker som vi inte bör göra. Vi bör inte ansluta oss till EMU. Tyskland är ett alldeles för svagt land, och de svarar för en tredjedel av ekonomin. Den andra saken, som jag vill upprepa, är att vi måste ha en folkomröstning i EMU-frågan, för detta är en exceptionell fråga som inte kan blandas samman med ett ordinärt riksdagsval.

Fru talman! Jag måste ta tillbaka vad jag sade i min förra replik. Alla moderater är inte alltid förutsägbara. Det gäller bl.a. Margit Gennser. Det här säger jag inte för att vara insmickrande utan för att jag verkligen menar det. Jag tycker alltid att det är intressant att lyssna på Margit Gennser, inte för att hon går emot sitt parti i fråga om EMU utan för att Margit Gennsers anföranden alltid lockar till tankeverksamhet. Jag kom att tänka på en sak. Hemma i Sjuhäradsbygden var det så för 100-110 år sedan att det fanns ett slags koalition mellan textilfabrikörerna och deras anställda när det gällde frihandel. Varför? Jo, det låg i textilfabrikörens intresse att inte ha frihandel och det låg väl i något slags mening också i de anställdas intresse eftersom deras otrygghet var så stor. Detta tänkte jag på när jag hörde på Margit Gennsers anförande. Viljan till förändring, att flytta på sig bildligt och bokstavligt, ökar om man har stor trygghet. Det var de tankarna Margit Gennsers anförande ledde in mig på.

Fru talman! Det är väl helt självklart att jag och Arne Kjörnsberg ser på frågor från olika håll och med olika perspektiv. Vi har väl delvis, inte alls i allt, olika värderingar. Vi lägger tyngdpunkt på olika saker. För min del - det är kanske ett arv - känner jag att det är oerhört viktigt med ett exit-alternativ. Det är viktigt att kunna säga: Nu vill jag välja något annat, att liksom kunna flytta, att kunna tänka annorlunda, att kunna göra på ett annat sätt. Det är då vi får lite olika synpunkter på skatter och på sådant som har att göra med hur mycket av inkomsten individerna och hushållen ska förfoga över osv. Jag har läst min historia, så jag har nog också funnit att detta ofta ger större trygghet än när man reglerar.
Fru talman! I all korthet vill jag säga något till Margit Gennser om det där med den anglosaxiska traditionen. Det finns ju ett område i USA där de reglerar mycket mer än vad vi gör, och det är börsverksamhet. Det finns kanske goda skäl till det med deras traditioner och framför allt med deras erfarenheter från de stora börskrascherna i slutet av 20-talet. Så det är inte alltid så där entydigt. Det kan vara å ena sidan, å andra sidan. Men med det resonerande upplägg som Margit Gennser alltid har blir det, även om jag inte alltid håller med - ibland gör jag det men inte alltid - ändå alltid spännande. Jag vill säga detta, för jag tror att det är bra för debatten i Sveriges riksdag om man ibland inte bara, ursäkta uttrycket, fru talman, rapar upp det man sade förra veckan. Man måste fundera lite grann. Det tycker jag är bra för verksamheten i denna kammare.

Fru talman! Den här debatten skulle ju ha fordrat oerhört mycket mer tid, för det är väldigt djupgående frågor där det inte finns ett rätt och ett fel. Åsikter måste brytas mot varandra. Jag hade önskat att vi hade haft mycket mer tid för hela diskussionen om exit-alternativ. Vad det betyder har jag hämtat från en artikel ur Wall Street Journal av George Gilder. Där finns det verkligen många saker som jag skulle vilja diskutera. Jag antar att Arne och jag över en kaffekopp får tid att göra det. Det gäller alltså att hitta bra kompromisser, avvägningar och balanser för att göra det bättre för alla, för att inte skada någon människa, det är det väsentliga, och för att ge alla största möjliga frihet.

Fru talman! Att förstå sin samtid kräver god kunskap om det förflutna, och det gäller även för fria och demokratiska länder som vårt land. Men regeringen har hittills fortsatt med den katt-och-råtta-lek som alltför länge förts i vårt land, dvs. att man tar fram andra länders historia men förbigår den egna. Får vi nu tro vår statsminister, och det vill jag gärna göra, så kommer man äntligen att ta tag i den här frågan. Folk som berövas sin egen historia har mindre förståelse för både sin samtid och sin framtid. Många gånger tycks det som om vi skulle vara världssamvetet bara det inte gäller oss själva. Okunnighet kan aldrig ursäktas, och oron för framtiden är allas arvedel. Det är en mycket lovvärd satsning som statsministern dragit i gång med upplysningskampanjen om Förintelsen, vilket naturligtvis inte borde hindra från att också ta fram rapporter om andra folkmord, t.ex. alla de brott som skett med kommunismen som täckmantel. I vårt grannland Estland har man tillsatt en internationell kommission med den finländske diplomaten Max Jacobson som ordförande för att utreda gångna tiders brott mot mänskliga rättigheter, och detta trots att landet invaderats och berövats sina friheter och demokratiska rättigheter. "Det enda som behövs för att ondskan ska segra är att goda människor inget gör!" Detta sade Edmund Burges. I Sverige fortsätter den historiska ryggsäcken att gäcka, framför allt oss själva. Ett exempel är den rasbiologiska forskningen som startade redan i slutet av 1800-talet och det rasbiologiska institutet som inrättades på 1920-talet. Lundborg, som ledde verksamheten, började att öppet visa rasistiska sympatier redan på 1930-talet. Så sent som på 1960-talet publicerades arbeten i rasbiologiska ämnen. Från norr till söder i vårt land fanns under andra världskriget tyska trupptransporter, flyktingar, motståndsmän och sabotörer från andra länder. Sverige besöktes alltså av alla sidor. Men såväl statsministern som vice statsministern talar fortfarande som om vi var neutrala. Ett exempel är att "den unga generationen måste förstå varför Sverige gjorde som det gjorde under andra världskriget, förstå vår neutralitet och att det fanns ett visst samarbete med Tyskland". Ett annat exempel är att "det inte riktigt är samma sak att titta på om permittenttrafiken var riktig som att försöka tydliggöra Förintelsen". Konstigt nog var neutraliteten senare inget hinder för att Nato skulle räkna med Sverige vid en eventuell konflikt under kalla kriget. Under de två senaste decennierna har vi tagit emot många flyktingar, men under andra världskriget var våra gränser inte lika öppna. I många andra länder är man mycket förvånad över att vi inte belyser vår egen historia. I våra skolor bör historieämnet över huvud taget få en ökad betydelse. Vi behöver också kunna hela historien, inte minst för att vi också i Sverige ska inse vikten av att kol och stålunionen faktiskt startades för att skapa fred i Europa, vilket den också gjort. Det skulle öka intresset för den europeiska unionen och dess arbete även i vårt land. I dag tycks det ibland som om man tänker att all illvilja finns förankrad i de gemensamma institutionerna inom unionen och hos befolkningen i våra broderländer. Det är också viktigt att säkra freden på hela vår kontinent, och detta kan ske genom att vi så snart som möjligt införlivar de länder i Östoch Centraleuropa som så gärna vill bli medlemmar och delta i unionens arbete. Vid halvårsskiftet nästa år ska Sverige ta över ordförandeskapet i EU. Då ska vi bl.a. vara med och utveckla EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik inklusive fredsbevarande åtgärder. För trovärdigheten i detta agerande måste vi lyfta vår roll i Och, fru talman, hur vårt land ska sköta ordförandeperioden hade vi också möjligen kunnat få svar på om något av de ansvariga statsråden velat delta i den allmänpolitiska debatten, men tyvärr fick vi inte det. Och även om Arne Kjörnsberg tycker att det är larvigt så vill jag påpeka det. Men det kanske inte är så viktigt att lyssna till vad de folkvalda har att säga. Vi har goda chanser att påverka unionen under vår ordförandeperiod. Därför är det oerhört betydelsefullt att vi kommer väl förberedda, förberedelser som redan nu borde vara långt på väg, men av det syns ingenting. Tillåt mig att citera drottning Kristina: "När de som borde styra landet inte styr är det till men för landet och inte för dem själva." Internationaliseringen av både samhällen och politik gör att länderna i dag knyts samman som aldrig förr. Medlemskapet i unionen har t.ex. lett till både att Sverige är mera attraktivt som investeringsland och att vårt näringsliv blivit mer internationaliserat. Därför är det också viktigt att vi deltar fullt ut även i den monetära unionen, inte minst för alla våra små och medelstora företags utveckling och vidare möjligheter. Svenska företag måste få så bra förutsättningar att vi får behålla dem och att de tillåts växa. Fru talman! I de flesta av våra broderländer i Europa kan man sin historia, både den man är stolt över och den man helst ville glömma. Men det är viktigt för förståelsen att man också värdesätter det man inte alltid tycker om.

Fru talman! Jag begärde replik därför att Anne Katrine Dunker tog upp frågan om att Sverige ska bli ordförandeland i EU. I mitt anförande föreslår jag för min del - både Anne-Katrine Dunker tillhör ju så att säga trossen i respektive parti genom att vara bland de sista på talarlistan - att Sverige tar upp jämställdhet och miljö. Anne-Katrine Dunker och jag kanske kan komma överens om detta, så kan vi sedan ha ett teamwork för att få igenom detta. Jag föreslår dessa områden eftersom jag tycker att EU släpar efter på dessa områden och att vi kan få en bra profil där. Skulle Anne-Katrine Dunker kunna tänka sig att instämma i dessa två förslag eller något av dem och kanske lägga till något annat? Då kan jag tänka mig att byta. Men, Gud bevare mig, föreslå bara inte skatteområdet.
Fru talman! Skatterna har belysts, och jag tycker att de är viktiga, eftersom Lennart Värmby tog upp dem. Jämställdheten har också Helena Bargholtz mycket riktigt påpekat. Jag kan inte se varför vi nödvändigtvis ska driva jämställdhetsfrågan så hett, ungefär som om det är Sverige som har uppfunnit den. Jag har själv haft förmånen att bo i andra länder i Europa, och det finns många länder som har kommit lika långt i många jämställdhetsfrågor. I vissa jämställdhetsfrågor har vi kommit längre. I fråga om jämställdheten skulle jag snarare vilja se att vi har ett samarbete. I övrigt finns det många frågor, inte minst rättssäkerheten, som vi behöver titta på, hur vi ska utveckla möjligheterna att styra upp konflikter i vår omvärld. Där skulle jag vilja se ett ökat samarbete.
Fru talman! Vi kanske inte kan komma överens här i kammaren. Men jag lyfter ändå fram jämställdheten och miljön, och inte utan poäng. Vi kanske inte är bäst i världen. Vi kanske inte ens har uppfunnit vare sig jämställdhetsfrågorna eller miljöfrågorna. Men vi driver dem faktiskt jämförelsevis ganska bra inom Europeiska unionen. Det är ingen tvekan om den saken. Kan Anne-Katrine Dunker tänka sig en av dessa två frågor, så kan jag tänka mig att byta någon av dem. Men än en gång, hur viktigt det än är med skattefrågor så föreslå inte dem. Sedan vet jag inte riktigt vad Anne-Katrine Dunker menar med rättssäkerhet. Jag känner mig lite osäker på den punkten. Hon nämnde det bara i förbigående.
Fru talman! Miljöfrågorna är viktiga. Det är en viktig punkt för Sverige att driva dessa frågor. Men även på miljösidan finns det många länder som har kommit långt. Tyskland, som Margit Gennser talade om i ett annat sammanhang, har t.ex. kommit väldigt långt. Och jag tycker naturligtvis att det finns poänger i att vi ska jobba med dessa frågor.

Fru talman! Det går bra för Sverige. Det växer så det knakar. Det har skapats 100 000 nya jobb 1999, och prognosen för år 2000 är i stort sett densamma. Det är ett budskap som upprepas av näringsministern och för den delen även av andra regeringsföreträdare vid varje tänkbart tillfälle. Och visst, det är bra att den gynnsamma konjunkturen fortsätter och att statens finanser förbättras. Tyvärr svävar orosmolnen över oss, särskilt i de glest bebyggda regionerna i Sverige och allt är naturligtvis inte bra. Årets upplaga av Nordisk statistisk årsbok, utgiven av Nordiska ministerrådet, visar att Sverige är det fattigaste landet i Norden; detta mitt i en högkonjunktur. Oljenationen Norge är givetvis det nordiska land som ligger högst vad gäller BNP per person mätt i köpkraft. Mer uppseendeväckande är att vi har ersatt finländarna som Nordens fattigaste folk. Sverige ligger nu 25 % lägre än Norge i köpkraft, 17 % lägre än Danmark och 3 % lägre än Finland. Således går det, eller har i varje fall gått, väsentligt bättre för våra nordiska grannar. I många län och kommuner har ingen märkt av den oöverträffade ljusblå bild över Sveriges ekonomi som ständigt kablats ut via medierna. Trots utlovade extra miljarder till kommuner och landsting står de nu i kö hos både kommunakuten och bostadsakuten. I de glest bebyggda delarna av vårt land är arbetslösheten fortfarande mycket hög. Den t.o.m. ökar i vissa områden. Företagsflykten fortsätter, till stor del beroende på den totala avsaknaden av näringslivsfrämjande insatser. Fru talman! Sverige håller på att kantra. Det skriver också Aftonbladet i sin ledare den 29 december 1999: Befolkningssiffrorna bekräftar vad alla redan vet: Sverige är på väg att kantra. Det krävs speciella åtgärder för att hindra att de regionala klyftorna fortsätter att öka. Norrland är det bara i Gävle och Umeå som befolkningen ökar något. I Norrbotten minskar befolkningen med 2 256 personer. Det är ungefär samma siffror som vi haft under de senaste åren. Trots detta ökade antalet arbetslösa med 2 000 personer från december Norrbottens län är inte ensamt i det fallet. Fler glesbygdslän har samma problem men med varierande siffror. En fråga borde väl kunna ställas till regeringens företrädare, i första hand kanske till näringsministern - som dock inte finns här i kammaren just nu - när det nu går så väldigt bra för Sverige: Vad är orsaken till att de regionala skillnaderna ökar år efter år? I regeringsförklaringar och vid andra högtidliga tillfällen brukar det sägas att politiken ska inriktas på att hela Sverige ska leva och utvecklas men i stort sett har detta löfte blivit kvar på det verbala planet. Fru talman! Jag ska nu beröra regionalpolitiken för att sedan komma in på det som jag anser vara huvudorsaken till de ökade regionala skillnaderna. Samtliga utredningar under de senaste 15-20 åren har visat att regionalpolitiken i stort sett varit misslyckad. Riktade stöd, exempelvis lokaliseringsstöd, har i princip inte givit någonting. Det finns naturligtvis undantag men det rör sig då om enstaka undantag. Det som varit, och som fortfarande är, en mycket viktig stödform är transportstödet. För företagen i norra Sverige är avståndet till marknaden för varuoch tjänsteproduktion ett av hindren. Transportkostnadens andel av produktionsvärdet ökar varje år. Transportstödet eliminerar till viss del den nackdel som de långa transportavstånden innebär. Jag hoppas verkligen att den regionalpolitiska utredning som nu arbetar vänder på alla stenar. Det finns ett antal klara exempel från andra länder - Wales, Norge m.fl. - på hur utvecklingen vänts i svaga regioner. De har sänkt arbetsgivaravgifterna och i vissa fall differentierat dessa. Dessutom har de genomfört skatteavdrag för studieskulder och etableringar under en begränsad tid. Om nu vårt EU-medlemskap förhindrar differentierade arbetsgivaravgifter så går det faktiskt att lösa den saken på annat sätt, t.ex. genom skatteavdrag. Fru talman! Förutom arbetslösheten finns det ett antal samverkande faktorer som gör det svårare att bo och leva i glesbygden. En faktor är detta med ständigt höjda energi och bränsleskatter. Kallt klimat och långa avstånd innebär höga kostnader för både företag och hushåll. Det är inte ovanligt att en normalfamilj med två bilar kör 3 000-5 000 mil per år. Skatteavdragen för arbetsresor är lika i hela landet. Det missgynnar givetvis dem som bor i glesbygd eftersom de har långa transportavstånd. En annan faktor är infrastruktursatsningarna. Riksvägarna är hyggliga i norra Sverige och jag tror att man kan säga att det gäller som helhet i de glest bebyggda områdena. Det övriga vägnätet, det mindre vägnätet, är dock undermåligt. Minskade anslag för drift och underhåll, vilket är fallet för år 2000, till olika regioner är oacceptabelt. Ytterligare en faktor är näringslivets, särskilt de små och medelstora företagens, möjligheter att verka och utvecklas. Här måste det förändras. För att klara detta krävs det klarsynthet, politisk vilja och förmåga till långsiktigt hållbara beslut. Om det är möjligt att klara detta kan vi - det är jag övertygad om - skapa ett expansivt näringsliv i glesbygden. Norrbottens industriella potential är stark och den känner jag väl till. Detta visar sig bl.a. i framgångarna på internationella uppfinnarmässor där deltagarna från Norrbotten har hämtat många guldmedaljer. Dessutom har vi ett universitet som skapar förutsättningar för nyföretagande. Det skapar också förutsättningar på annat sätt genom forskning och kompetens i utbildningen. Möjligheterna finns faktiskt. Men finns den politiska kraften? Tack, fru talman!

Fru talman! Det är precis som föregående talare var inne på: Hjulen rullar i Sverige men hela Sverige växer inte. Det är kanske det viktigaste perspektivet i den här debatten. Själv kommer jag från Värmland. Utvecklingen där liknar utvecklingen i de övriga s.k. skogslänen och även i andra delar av landet som inte växer i samma takt som de s.k. storstadsregionerna gör. Då kan man fråga sig vad som är kännetecknande eller gemensamt för de områden som i dag faktiskt halkar efter. Jo, det är att arbetslösheten på många ställen fortfarande ligger kvar på en relativt hög nivå och att vi har en negativ befolkningsutveckling. Andelen äldre är stor, samtidigt som de unga lämnar sin bygd. Jag tror att det är väldigt många som känner igen just den beskrivningen. Många gånger handlar det också om råvarurika områden med en basindustri som har en mycket rik tradition. Detta utgör många gånger navet. För oss är det ju ofta fråga om en kapitalintensiv exportindustri som det är viktigt att värna. Under de senaste decennierna har man även många gånger genomgått en ganska genomgripande och i många fall smärtsam strukturrationalisering, som dock också har varit nödvändig. Det är i dag många bruksorter som egentligen inte riktigt har kunnat hämta sig efter de varsel och nedläggningar som varit. Det var intressant i går, eller om det var i förrgår, att få ta del av det välfärdsbokslut som forskare vid Stockholms universitet presenterade. Man redovisade vad som hade hänt under 90-talet och pratade bl.a. om att barnafödandet har gått ned, att antalet gamla har vuxit och väntas öka i allt snabbare takt. Man framhöll att vi under början av 90-talet har haft ett enormt ras i antalet arbetstillfällen. Man redogjorde för hur det ser ut i kommuner och landsting efter nedskärningarna i välfärdssamhället och den hårdhänta budgetsanering som vi har varit tvungna att underkasta oss. Här framkommer många tendenser som kanske har drabbat just de här områdena hårdare än andra områden. Det är viktigt för oss politiker att ta till oss detta, och det är också en utmaning för oss att nu jobba med dessa frågor och komma till rätta med dem. Vad ska då göras? Det är många saker som ska samverka. Inom regionalpolitikens område pratar vi om den stora och den lilla regionalpolitiken. Den stora regionalpolitiken består av de stora och viktiga frågorna om arbetsmarknad, näringspolitik, infrastruktur, miljösatsningar, kultursatsningar osv. Det är kanske detta som vi måste satsa på. För den lilla regionalpolitiken har vi bidrag om drygt 3 miljarder kronor att fördela runtom i landet. Jag skulle vilja peka på några områden som jag tror mig veta är viktiga att satsa på. Den offentliga sektorn har en stor betydelse inom de områden som vi nu pratar om och som måste växa. Den offentliga sektorn är en stor arbetsplats. Bra kommunal service och god sjukvård är faktiskt också ett viktigt konkurrensmedel, dels för att dra till sig arbetskraft, dels för att attrahera företag. Det är självklart också något som är bra för kommuninvånarna. När det gäller försörjningen med arbetskraft har vi ju råkat ut för ganska stora rekryteringsproblem. Det gäller t.ex. inom vården, inom vissa delar av industrin som söker arbetskraft med en viss kompetens. Det här är ju flaskhalsar som vi måste ta på allvar. Det gäller att satsa på utbildning och att se till att våra nya högskolor och universitet ute i regionerna får de resurser som de behöver. När det gäller den framtida försörjningen inom den offentliga sektorn, vården, omsorgen och möjligheterna att ta hand om våra gamla tror jag att en stor del av den arbetskraftsbrist som vi upplever beror på att arbetena på dessa områden har blivit oattraktiva. Människor drabbas där av stress och blir utslitna. Vi har från Vänsterpartiets sida sagt att vi nu vill börja arbetet för en arbetstidsförkortning. Vi tror att det finns många välfärdsvinster att göra på detta. Vi tror också att detta är ett sätt att få människor att orka vara kvar i den här typen av arbeten. Det oerhört viktigt för framtiden att detta görs. Man pratade också om infrastruktur. Också det är jätteviktigt. Det handlar om att satsa på vägar, om att bygga bredband, om järnvägar osv. Det rör sig också om att underlätta för företagande. Jag tror mig veta vad företagarna vill ha. De säger: Satsa på vägunderhåll, på bra kommunikationer och på kompetensutveckling! De säger att de vill ha mer kontakt med politiker, på lokal nivå och på övriga nivåer. De vill ha regelförenklingar och hållbara långsiktiga spelregler. Det är viktigt för oss att ge dem detta, men jag måste säga att det egentligen inte är så förfärligt mycket prat om skattesänkningar när man pratar med företagarna ute i bygderna. Det är ingen som säger: Ta bort dubbelbeskattningen! I varje fall säger man det inte till mig, trots att jag sitter i skatteutskottet. En annan fråga är arbetsmarknaden över gränserna. Som värmlänning tänker jag då på den norska arbetsmarknaden. Det behövs regelförenklingar inom tull-, skatte och socialförsäkringsområdena. Det är faktiskt förenat med väldigt många problem att jobba på andra sidan Kölen, och det är naturligtvis hinder som vi måste ta bort. Vad gäller avdrag för ökade levnadsomkostnader vid arbete på annan ort än bostadsorten vill vi från Vänsterns sida att även den som har ett fast arbete på annan ort ska ha möjlighet att göra sådant avdrag. Det har gjorts vissa lättnader för den som har ett tillfälligt arbete på annan ort, men varför inte också utsträcka detta till att gälla permanent arbete? Någonting som också är oerhört viktigt är att ha ett underifrånperspektiv när vi jobbar med de regionala frågorna. Sprängkraften, kunnandet och engagemanget finns ofta hos de människor som lever och verkar i sin egen bygd. Jag hoppas att de tillväxtavtal som vi nu arbetar på ska kunna skrivas på ett sådant sätt att människor känner sig delaktiga. Det gäller en process, och det riktas mycket kritik mot avtalen, men vi får som politiker ta ansvar för att processen genomförs på ett bra sätt.

Fru talman! Jag ska uppehålla mig lite grann vid befolkningsfrågan, vid näringslivsutveckling och vid arbetsmarknadspolitik. Vi får se vad talartiden räcker till. Befolkningsminskningen i Sverige oroar oss kristdemokrater väldigt mycket. Också jag bor i ett glesbygdslän, Kronobergs län. När man jämför sydöstra Sverige med t.ex. Norrbotten och Västerbotten finner man att vi faktiskt har minskat mer i folkmängd än de båda Norrlandslänen tillsammans. Det visar sig att det är de mindre tätorterna som släpper ifrån sig dem som flyttar till studieorterna. Det är i huvudsak studerande som flyttar. Det visar sig att glesbygden är relativt oberörd, men det är äldre människor som bor där, och de blir allt äldre. Det här är bekymmersamt, och jag har funderat mycket på vad som kan göras åt det. Jag har ingen patentlösning, men strax före jul köpte jag en videokassett med filmen Nybyggarna. När jag tittade på den fick jag se hur smålänningarna Oskar och Kristina flyttade till Amerika. När de sökte upp en ny boplats valde de en fin liten kulle vid Chisicagosjön i Så är det väl också. Den som kan välja bostadsort på landsbygden gör det. Kan man välja att bo på en höjd vid vatten gör man det. Detta är också bakgrunden till den motion som några av oss kristdemokrater väckte i höstas om att man skulle kunna lätta på dispensreglerna för strandskyddet för att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer. I varje fall har vi i mitt län många stränder och många sådana platser som kan ha en attraktionskraft. Detta skulle inte lösa problemet men en liten bit av det. Tillsammans med en bättre tillgång till bredband för datakommunikation skulle det kanske kunna bidra något till att flera flyttar ut på landsbygden och till att en hel del stannar kvar. Jag kommer så till näringslivsutvecklingen. Jag sade i ett anförande i december månad att en framsynt regionalpolitik måste ta sin utgångspunkt i en genuin förståelse av företagandets villkor. Detta framhölls i en reservation vid det betänkande som vi då debatterade. Regional politik är ju i långa stycken att främja företagande generellt - inom tjänstesektorn, inom kulturverksamhet, inom tillverkningsindustri osv. - och kanske speciellt småföretagande. Kjell-Olof Feldt skrev en debattartikel före nyår - jag tror att det var den 30 december - där han skrev att facket måste acceptera vinst i företag för att vi ska få en produktivitetsutveckling. Ja, det har inte varit så dåligt att driva företag i Sverige ur företagens synvinkel, men ur företagarens är det mera bekymmersamt. Det är faktiskt så att det är företagaren som många gånger behöver vinsten, och min erfarenhet är att företagaren då nästan alltid återinvesterar vinsten som han eller hon skulle kunna ta ut. Företaget växer. Det är ett exempel på genuin förståelse för företagandets villkor. Vi väntar på att Småföretagsdelegationens förslag ska genomföras. Det är en del av dem som har genomförts, det vet jag, men vi väntar på att betydligt fler ska få genomslagskraft. Vi tror att det skulle vara en bra regionalpolitik. Sören Gyll sade i går kväll på SPM:s årsmöte och 20-årsjubileum att det är tre skatter som han vill sänka: inkomstskatten, förmögenhetsskatten och dubbelbeskattningen av aktier. Han sade också att inkomstskatten är dyr och svår och att det är betydligt enklare med förmögenhetsskatten och dubbelbeskattningen av aktier. Ja, de två skatterna skulle också symbolisera en förståelse för företagandets villkor om man tittade på dem, förändrade dem och sänkte dem. Huvudmålet för arbetsmarknadspolitiken och också för näringspolitiken är ju att få ned arbetslösheten och få människor i sysselsättning. Regionalpolitiken delas ju vanligtvis i två delar: den stora och den lilla. Olle Lindström berörde en del av den stora regionalpolitiken när det gäller infrastrukturen. Jag vill hellre här röra lite vid den lilla regionalpolitiken, och den kan man ju dela i två delar också: den nationella och den EU-finansierade. I den nationella har vi nu fått del av de pengar som vi ska använda i länen till regionalpolitiska åtgärder. Kronobergs län, där jag hör hemma och sitter med i länsstyrelsen, har fått beviljat för år 2000 8,9 miljoner i anslag och 12,2 miljoner i bemyndigande. När vi nu lyssnar med tjänstemännen och ber dem titta på det här, slår det så att det vi har beslutat 1999 intecknar så mycket av anslaget för i år att det inte finns mer än styvt en miljon att betala ut i kontanter. Resten är intecknat. Det här bekymrar oss väldigt. Samtidigt ska dessa pengar, 1,2 miljoner av 8,9 miljoner, användas till medfinansiering i tillväxtavtalet. Man ska frigöra pengar av tillväxtkapitalet, och de här pengarna ska användas till medfinansiering där. Det finns ju ingenting för oss i Kronobergs län att satsa på tillväxtavtalet som jag ser det. Jag tittade lite grann på övriga landet. Jag har nu inte hört med några andra länsstyrelser hur mycket de har intecknat av årets pengar, men det bekymrar mig. Jag tror att det är ungefär likadant som i vårt län, och då är jag väldigt bekymrad för hur det går med tillväxtavtalen. Tillväxtkapitalet finns, men det disponerar vi inte så enkelt. Det gäller att frigöra de pengarna. Det här är faktiskt inte så enkelt, så jag ser svårigheterna i att få fart på regionalpolitiken. Därtill kommer, som vi läste i gårdagens Finanstidningen, att strukturfondspengarna i den EU-finansierade delen är låsta fram till efter midsommar på grund av, som man skriver, schabbel i förhandlingarna med EU. Ja, det ser inte så enkelt ut. Jag hoppas att det ljusnar något, men jag ser svårigheten med regionalpolitiken framöver. Tillväxtavtalen, som vi hoppades så mycket på, ser jag svårigheter att få till att bli den succé som vi alla hade hoppats.
Fru talman! Jag fäste mig lite vid det som Harald Bergström sade i sitt anförande om att det är så centralt för regional utveckling att förbättra företagarnas villkor. Harald Bergström var väldigt bekymrad över att det inte händer någonting utifrån Småföretagardelegationens förslag. Nu finns det ju ändå i en bilaga till årets budgetproposition uppradat vad man har gjort, vad som är på gång och vad man kommer att göra. Sedan kan man läsa vidare vad gäller skattesidan att vi har förbättrat möjligheterna att göra avsättningar till periodiseringsfonder, vi har sett över och ändrat jordbrukets energibeskattning, vi ser över stoppreglerna, vi kommer att se över regler för generationsskifte i företag och det är lättare att få F-skattsedel. Listan är lång och arbete pågår. Jag undrar om inte Harald Bergström har tagit till sig de delarna.
Fru talman! Jag nämnde också att det har införts en del - bortemot en tredjedel av villkoren tror jag visst att det är - men det räcker inte. Det är de enklare delarna, Marie Engström, som är införda. De mera betydelsefulla återstår. Där har vi t.ex. det här med beskattningen på kapital och dubbelbeskattningen på aktier, vilket också gäller små företag.

Fru talman! Jag kommer också från Värmland och ser att det är god uppslutning från Värmland här i kammaren just nu. Jag vill tala om obalanserna i befolkningsutvecklingen, därför att detta är negativt i dubbel bemärkelse. Vi vet att avfolkningen stärker glesheten samtidigt som inflyttningen till några större städer skapar alltmer trängsel, negativ påverkan på miljön och sociala problem, bl.a. segregering och anonymitet. Problemen är uppenbara och kostsamma för vårt land. Nuvarande flyttvåg tycker vi också leder till kapitalförstöring av stora mått. I många samhällen står bostadshus och skolhus tomma. Bostadsfastigheter som byggdes för ett decennium sedan rivs. Industrilokaler som byggdes i början av 90-talet står tomma. Tron på att bygderna åter ska kunna befolkas är just nu i gungning, och största ansvaret för det här anser vi att regeringen har. Den avfolkning som nu sker drabbar inte bara glesbygden utan även landsbygd, små samhällen och mindre städer. Den försämrade service som speciellt drabbar landsbygden har också kraftigt bidragit till flykten. Att ungdomar flyttar är helt normalt; det har de alltid gjort. Men det som i dag är oroande är att de inte återvänder efter utbildning och efter att de har prövat sina vingar på andra ställen. Antalet välutbildade som söker sig utanför de större städerna minskar till följd av uteblivna satsningar på många områden, bl.a. infrastrukturen. Det här har medfört att vi har kommit in i en negativ spiral. Många tjänster inom både privat och offentlig sektor kan man inte tillsätta med behöriga. Skolor ute i landet lider brist på lärare. Sjukvården har brist på sjuksköterskor och läkare. Exempelvis Värmlands landsting har svårt att rekrytera personal inom sjukvården. Det här hotar naturligtvis på sikt både sjukhus och vårdcentraler. Tillgänglig sjukvård av en bra kvalitet är en viktig del i en bra regionalpolitik. Samhällets grundläggande service betyder väldigt mycket för företag och även för den offentliga sektorns personal. Utan sjukhus, omsorgsverksamhet, skola, post, bank m.m. blir det allt svårare att locka människor till de här orterna. Bra kommunikationer är också avgörande. Urusla vägar, som vi i Värmland har stor erfarenhet av, påskyndar naturligtvis den här negativa utvecklingen. Det är staten som har ansvar för infrastrukturen. Upprustning och kontinuerligt underhåll av vägnätet är oerhört viktigt. Bättre vägar är högt prioriterat inom Centerpartiet. Vi anvisar därför 750 miljoner extra i budget för innevarande år. Regeringen måste tillskjuta ytterligare medel. Annars kommer vägkapitalet att vara totalt förbrukat. Trafiksäkerheten är redan i dag kraftigt nedsatt på många vägar. Sprickor, djupa hål, kraftiga sättningar i vägbanan är ganska vanligt längs många av Värmlands länsvägar och riksvägar. Nollvisionen i trafiken är längre borta nu än år 1997 när beslutet fattades. Under år 1999 ökade dödsfallen i trafiken till 570, dvs. med 30 personer från året före. Uteblivna vägförbättringar ökar också samhällets kostnader för döda och skadade i trafiken. Ca 20 miljarder beräknas människors lidande kosta. 8,8 %. Den öppna arbetslösheten var i länet vid årsskiftet drygt 2,8 % högre än för ett år sedan. Extremt hög arbetslöshet har Hagfors kommun med 13,6 %. Vi i Centerpartiet har ambitionen att ta vara på landets tillgångar och stimulera fram arbetstillfällen även ute på landsbygden. Men vi tror inte att enbart arbetsmarknadsåtgärder ska lösa problemen, utan vi vill också se andra åtgärder. För att människor ska få lättare att stanna kvar föreslår vi bl.a. kommunala skatteutjämningar, som man är beroende av, reseavdrag för att underlätta, utlokalisering av statlig verksamhet som underbygger och tillför verksamhet till lokala samhällen och införande av hushållstjänster. Utse gärna Värmland till försökslän. Landsbygden är mycket känslig för konjunktursvackor eller omstruktureringar av verksamheter, mycket mer känslig än de större städerna. En självklar grund för ett aktivt företagande är stabila spelregler. Den återställarpolitik som präglat 1990-talet har varit olycklig i de fall där man har försämrat för företag som tidigare har fått förbättringar. Jantelagen - du ska inte tro att du är något - som har varit väl utbredd i Sverige har varit hämmande för många kreativa människor. Tillväxtavtalen är det senaste förslaget till hur regionerna ska utvecklas. Det är stora pengar, totalt 19 miljarder. Pengar som finns inom en rad olika budgetposter ska nu fördelas på alla län. För Värmlands del innebär det 1 miljard som tillsammans med bidrag från kommuner och landsting, företag och EU växer till 2,25 miljarder. Det är gott och väl med pengar, men det måste också kompletteras med mer företagarvänligt klimat. När det gäller myndigheternas roll är det första som borde aktualiseras att varje myndighet borde åläggas att redovisa och genomföra en strategi för ett förbättrat företagsklimat. Vi kan t.ex. börja med att fastställa att ett beslut som en seriös företagare erhåller från en myndighet år 1 inte ska ändras av en annan myndighet år 5. Vi anser att det är företagarfientligt att ändra spelreglerna i efterhand. Här har regeringen ett oerhört stort ansvar att förordningar och regelverk går att tolka ute hos länsstyrelser och skattemyndigheter. Vi i Centerpartiet har också en speciell förkärlek för de allra minsta företagen. Därför anser vi att förenklade regler är mycket viktigt för just dem. De är känsliga för en omfattande byråkrati. Det tar tid, det kräver ibland specialisthjälp och det kostar pengar. En mer positiv och öppen attityd från samhällets sida gentemot företag i allmänhet och innovationer och entreprenörskap i synnerhet är livsviktigt nu och i framtiden. Fler kvinnliga företagare måste också vara en målsättning. Med rådgivning och tillgång till de statliga medel som finns disponibla kan det bli en större bredd i företagandet. Här vill jag visa på goda resultat som har nåtts i Värmland just genom extra satsningar på kvinnligt företagande. Bland de nya företagarna i Värmland är 35 % kvinnor. Det är högre andel än i landet i övrigt som ligger på ca 31 %. Tyvärr har nyföretagandet minskat totalt under 1999 med 9,3 %. Det är bekymmersamt. En högaktuell fråga gäller socialdemokraternas inställning till att kunna sätta enmans och familjeföretag i blockad och därmed äventyra dem. Tänk på att det är 600 000 företagare och att 71 % av dessa är enmansföretagare. Jag tycker att vi ska vara rädda om dem.

Fru talman! Jag vill börja med att passa på tillfället att kanske lite okonventionellt tacka för den fina lunchen vi bjöds på i dag. Jag tycker att det är en fin tradition som jag hoppas att vi får ha kvar. Så till ärendet. Det har bara gått knappt fem veckor sedan vi senast debatterade regionalpolitiska frågor här i kammaren. Alltså har det inte hänt särskilt mycket. Jag ska därför bara ta upp några viktiga frågor och inte försöka göra en heltäckande beskrivning av dagsläget. Den regionalpolitiska utredningen, där jag ingår, arbetar för fullt på att försöka nå fram till ett förslag om en regionalpolitik som håller för många år framåt, och jag är i dagsläget optimistisk nog att tro att vi ska lyckas arbeta fram ett förslag som alla politiska partier ska kunna ställa sig bakom. Jag kan garantera, Olle Lindström, att vi i utredningen försöker vända på alla stenar vi kan se. Vi kan inte med politiska beslut klara alla problem, men vi kan åtminstone hitta förslag till hur en bra grund ska kunna se ut, en grund som hela landet - både tillväxtregioner och andra - ska kunna ta ett gemensamt ansvar för. Vi i Folkpartiet tror inte på en regionalpolitik där alla besluten kommenderas uppifrån. Vi måste i stället gå över till en lokal mobiliseringspolitik där regionalpolitikens mål uppnås genom att vi satsar på den enskilda människan och hennes förmåga till skapande. Varje region har sina styrkor, sina unika möjligheter, och de kan bara tas till vara genom lokala initiativ. Tyngdpunkten ska ligga i decentralisering, nyetableringar, förbättring av småföretagens villkor osv. Och en sådan politik kan föras både i glesbygd och i storstadsområdenas s.k. problemförorter. Nyligen har vi fått befolkningssiffror från SCB, som många talat om. Tror man att enbart antalet invånare på en plats eller i en region är det som skapar en bra miljö kan man lätt tappa modet. Jag tycker att utvecklingen är oroande, men vi bör ändå lägga på minnet att den största omflyttningen trots allt sker inom de olika arbetsmarknadsregionerna. Om vi vill ha ökad befolkning tror jag att det egentligen finns en enda lösning - att acceptera och arbeta för ökad invandring från andra länder. Det tipset fick jag av professor Sören Holmberg från Göteborg i samband med ett demokratiseminarium i Umeå i höstas. En oerhört viktig förutsättning för att hela landet ska fungera är som många, jag tror alla, har påpekat kommunikationerna. Jag ska här koncentrera mig på vägnätet. Alldeles speciella problem finns i Värmland, Dalsland, Dalarna och de fem Norrlandslänen. Länsstyrelserna i Dalarna och Norrland har gemensamt presenterat ett material om läget i just de sex länen. Där sägs att medelstilldelningen i de regionala transportplanerna i norra Sverige är starkt begränsad - att det kommer att ta mer än 25 år innan vägarna åtgärdas till en standard likvärdig med i övriga Sverige. Därför bör det avsättas en särskild grundplåt under de närmaste sex åren för att återställa vägar - och även järnvägar - i norra Sverige till god bärighet. Norra Sverige svarar årligen för 17 % av Sveriges BNP och för 20 % av det samlade nettoexportvärdet, vilket är betydligt mer än riksgenomsnittet per capita. I dagarna har vi kunnat läsa, åtminstone i rikstidningarna, att skogsnäringen kan ha en god framtid. Men det förutsätter att vägnätet är sådant att man kan komma åt skogsråvaran under hela året och inte hindras av tjällossnings och bärighetsproblem, som enbart i Norrland medför merkostnader på nära 700 miljoner kronor om året just för den industrin. Den som vill studera detta material mer ingående kan få det från någon av de berörda länsstyrelserna. Jag ville bara ge dessa exempel för att belysa de problem som finns. De bidrar givetvis också till utflyttningen. Jag är starkt medveten om att mitt parti inte har varit duktigare än andra på att avsätta medel till vägar och andra kommunikationer, men det är min strävan att arbeta för en förbättring. Jag hoppas att fler ställer upp på det. Göran Persson har ju sagt att han vill öka satsningarna på infrastruktur. Ett annat viktigt kommunikationssystem är IT. Det hör och läser vi flera gånger om dagen. Men till skillnad från t.ex. Centern tror inte vi i Folkpartiet att det är skattebetalarna som ska betala varenda meter bredband i hela Sverige. Vi tror att marknaden klarar merparten. Sedan är vi beredda att ställa upp med insatser från staten för att få ett nät av god kvalitet till varje kommun och till skolor och bibliotek. Detaljerna får naturligtvis diskuteras, och vi blir nog tvungna att avvakta den både efterlängtade och försenade IT Vi måste också se till att staten garanterar att det finns hygglig tillgång till service i hela landet. Men det kan i många fall uppnås genom samarbete mellan myndigheter och genom okonventionella lösningar. Det behöver inte kosta mycket pengar. Glesbygdsverket är i färd med att ta fram förslag som jag ser fram emot med intresse. Ytterligare ett viktigt område är utbildningen. Av tidsskäl ska jag inte gå in på det i detalj, men jag vill understryka att den utlokaliserade högskoleutbildningen fyller en mycket viktig funktion t.ex. i min hemkommun Lycksele. Det behöver inte vara ett väldigt stort utbud, men det bör finnas möjligheter för dem som har svårt att flytta till en universitetsort, t.ex. av familjeskäl, att skaffa sig en utbildning på hemmaplan. Men då måste staten anslå pengar inte bara till själva utbildningsplatserna utan också till de merkostnader som följer med utlokaliseringen. Annars klarar inte de små kommunerna, hur stora ambitioner de än har, att genomföra utbildningen. Det här var bara några axplock av alla de frågor som är viktiga för att uppnå regional balans. Jag kan upprepa att jag har förhoppningen att vi i den regionalpolitiska utredningen ska lyckas formulera en modell som kan vinna bred anslutning och vara hållbar för lång tid.
Fru talman! Jag vill kommentera det som Yvonne Ångström sade om att hon inte tror på Centerns politik när vi vill bygga ut bredband i hela landet. Just i regionalpolitiken har Folkpartiet och Centerpartiet olika åsikter. Vi tror inte att marknaden klarar av detta. Det finns områden där det bor få människor. Där måste vi gemensamt vara med och finansiera detta. Det är väl där skillnaden ligger. Vi tror fullt och fast på att marknaden kommer att klara av detta i de större städerna. Där tror jag att vi är överens. Men här gäller det landsbygden. Visst kan man låta marknaden göra detta, som Folkpartiet förespråkar, men då kommer vi att ha en mycket stor prisskillnad mellan storstäderna och landsbygden när det gäller anslutningsavgifterna. Då försämrar vi ytterligare möjligheterna att bo kvar på landsbygden.
Fru talman! Viviann Gerdin hörde kanske inte riktigt vad jag sade. Jag sade att vi i Folkpartiet tycker att marknaden ska få klara den del som marknaden förmodligen klarar alldeles utmärkt utan att vi behöver använda skattepengar till den. Men sedan är vi beredda att låta staten gå in med resten.
Fru talman! Det kan ju hända väldigt mycket på vägen om man bygger ut där marknaden klarar av detta. Vi vill skapa likartade förutsättningar från första början. Människor ska inte behöva flytta om de har ett IT-företag eller liknande. Det är en förutsättning både för arbete och utbildning att det finns tillgång till detta långt ute i landet.
Fru talman! Jag håller med om att vi ska göra det. Jag uttryckte mig kanske dåligt. Jag tycker att man ska bedriva detta parallellt. Men jag tycker att vi ska vänta med att diskutera detaljerna i utformningen tills propositionen föreligger. Då kan vi kanske enas om en kompromiss.
Fru talman! Det var någonting som Yvonne Ångström sade i sitt anförande som jag ville ställa en fråga om. Yvonne Ångström sade att staten ska se till att det finns hygglig service i hela landet. Om jag har förstått saken rätt är Folkpartiet ett skattesänkarparti, inte av jätteformat kanske men av ganska stort format ändå. Yvonne Ångström sade förut att ni egentligen inte har föregått med något gott exempel när det gällde att föreslå mer pengarna till vägarna. Yvonne Ångström sade också att staten måste skjuta till pengar till utbildning. Hur går denna ekvation ihop? Vad innebär att staten ska ansvara för en hygglig service i hela landet? Jag trodde att Folkpartiet pläderade för fler privata alternativ när det gäller vård, omsorg, utbildning osv.
Fru talman! Jag ska försöka bena upp de här olika sakerna. När jag talar om ett hyggligt serviceutbud avser det i första hand den service som staten i dag ger som är uppdelad på ett stort antal olika verk och myndigheter. Den rapport som Glesbygdsverket arbetar med på den regionalpolitiska utredningens uppdrag innebär att man försöker lägga samman så att man kan få de här funktionerna i en och samma lokal och ofta med en eller ett fåtal personer. Det kostar mindre pengar än det gör i dag. Jag har inget färdigt förslag när det gäller pengar till utbildningen, men vi arbetar för det.
Fru talman! Jag får tacka för det svaret. Ska jag tolka Yvonne Ångström så - och det har lite grann med svaret till Viviann Gerdin att göra också - att marknaden ska gå in och ta lite grann av de bästa och mest lönsamma delarna, och sedan förväntar sig Yvonne Ångström att staten ska ställa upp där man inte kan göra en vinst? Är det den folkpartistiska ideologin som slår igenom här när det gäller regionalpolitiken?
Fru talman! När det gäller den service som jag pratade om vill jag säga att detta är ett förslag som hela den regionalpolitiska utredningen, så långt vi nu har kommit, är beredd att ställa upp på. Förslaget är inte färdigt. Glesbygdsverket arbetar med en modell som ska kunna ge service överallt till lägre kostnad än i dag. Detta ska inte köpas för privata pengar. Det sade jag inte.

Fru talman! Situationen ute i landet just nu är tyvärr inte ljus. Det är en skrämmande utflyttning och avflyttning som pågår. Den utarmar inte bara landsbygden utan hela Sverige. Inflyttningsorterna drabbas av obalans och måste lägga en massa pengar på att bygga nya bostäder och ny infrastruktur och Utflyttningsregionerna utarmas. Samtidigt tappar människorna sina sociala nätverk. De får allt svårare att kunna påverka sin livssituation och göra sig hörda. Alltfler behöver själsmediciner för att orka leva. Det här problemet bör stå i fokus i väldigt många av våra diskussioner här i riksdagen. Det berör de flesta av de områden som vi sysslar med. Dessutom är det ett problem i resten av världen också och ett symtom på att utvecklingen går åt fel håll överallt. Våra nuvarande tillväxtmodeller med ökande uttag av naturresurser och ökande skadliga utsläpp är inte balanserade och inte hållbara. Samtidigt som vi arbetar med att förbättra nuvarande modeller måste vi försöka hitta nya. Wuppertalinstitutet anger att det västerländska samhället på 50 år måste bli tio gånger så effektivt i material och energianvändning. Samtidigt måste det ge utrymme för en bra utveckling för människorna i hela världen om vi ska ha en fredlig utveckling. Det här ställer naturligtvis oerhörda krav på utbildning, forskning och stora livsstilsförändringar för oss själva.

Vi behöver nya modeller för utveckling och välfärd, och det är bråttom. Jag menar att landsbygden och byarna är vår chans. Här kan vi gemensamt ge möjligheter till en ekologisk utveckling, som kan stå modell för en ekologisk utveckling även i städerna och i andra delar av världen. Våra landsbygder kan bli tankesmedjor, utvecklingsmodeller och spjutspetsar in i det nya. Det är när landsbygdens folk går samman och arbetar för gemensamma mål som hållbara tankemönster utvecklas. Utbildningen har en nyckelroll. Satsa på de mindre och medelstora högskolorna ute i landet! En högskola i närheten ökar möjligheterna för alla att studera. Satsa på utbildning och forskning med hänsyn till regionens behov! En högskola måste ha förutsättningar att ordna utbildningar och distansutbildningar som är av betydelse för boende och företag i den egna glesbygden. Jag tänker mig att byar som nischar in sig på hållbar utveckling borde vara ett särskilt stöd med kurser, utbildningar och metodutveckling från sin lokala högskola och andra utbildningar. Det är viktigt att också få i gång kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildningar. Jag tror att ett livskraftigt och spännande kulturklimat, tillika med den goda fysiska livsmiljön och den härliga naturen, är centralt för att byar och glesbygd ska kunna bli spjutspetsar för förändring. Otaliga exempel visar att landsbygdens kvinnor har stor kraft. Om de får en chans utvecklar de projekt som leder till jämställda, hållbara och socialt gynnsamma miljöer. Viktiga utvecklingsmotorer är lokala resurscentrum för kvinnor och lokala kooperativa utvecklingscentrum. Leaderprojekten har visat sig vara en bra modell för att komma i gång på landsbygden. Därför är det tråkigt att Norrlands inland nu på grund av regeringens ingripande går miste om möjligheten till Förutsättningarna för utveckling är annorlunda i Norrlands inland än vad de är i södra och mellersta Meningen med Leader är att det ska fungera som en idébank till landsbygdsinsatser i hela landet. Därför är det mycket illa att Norrland nu utesluts. Jag vill också att vi i olika delar av Sverige ska få lära oss vår lokala och regionala historia i skolan. Vi ska få veta i skolan hur olika befolkningsgrupper i vårt område har haft det sedan hedenhös och framåt. Det är absolut snurrigt att skolorna i Skellefteå i stort sett bara lär ut Sydsveriges och särskilt Mälardalens historia. Visst är det märkligt att vi i skolan får lära oss mer om USA:s indianers historia än om samernas historia. Det här är inte betydelselöst - det handlar om hemkänsla och samhörighet, att ha kunskaper om hur det var förr där man bor. Lokal geografi, lokal litteratur och musik - det borde skolorna lära ut. Kvalitet i förskola och skola är också viktig för att en region ska utvecklas till ett hållbart samhälle. Även grundskole och gymnasieundervisning bör nå ut i byarna, så att barnen slipper åka långa vägar med skolskjuts varje dag. I IT-samhället måste undervisningen kunna göras på ett för landsbygdens människor trevligare och mer kvalificerat sätt. Därmed kommer vi in på IT. Den otroliga utveckling som sker bland IT-företag, IT-beroende företag och kunskapsintensiva företag just nu gör att det är bråttom att få fram tekniska förutsättningar, vare sig det handlar om bredband eller satellit. Vinnarföretagen 2015 finns inte i dag. Glesbygden borde ha goda möjligheter att locka dem till sig om den kan erbjuda god teknik och bra och stimulerande livsmiljö. Det är den goda livsmiljön, den rena, lokalt producerade maten och den sociala och kulturella miljön som kommer att locka. Detta bör Sverige ta som en utmaning. Viktigt är förstås också att det går att ta sig till och från glesbygden, och därför måste det satsas mer på småvägarna. De förfaller nu, och det är förödande. Dessutom måste mer av de tunga transporterna läggas över på järnväg och sjötransport, både för miljöns skull och för att det annars blir alldeles för dyrt att hålla småvägarna i skick.
Fru talman! Jag vill fråga Ingegerd Saarinen om resonemanget om befolkningsfrågan. Vi är alla bekymrade över den förändring som sker. Samtidigt har jag för mig att Miljöpartiet har krävt mycket kraftiga bensinskattehöjningar. Jag vet också att man i Miljöpartiet inte är speciellt intresserad av att satsa på att bygga ut de större stråken med motorvägar, vilket skulle kunna hjälpa till bra mot trafikdöden. Det här är för mig ett resonemang som inte går ihop. Järnvägar vill Miljöpartiet ha, men med en järnväg kan man inte komma ut i glesbygden. Hur ska det bli med vägar och bensinpris? Det här är en ekvation som jag inte kan få att gå ihop. Jag behöver inte få ihop den, men jag skulle ändå gärna vilja höra Ingegerd Saarinens syn på detta.
Fru talman! Jag kan inte inse att en satsning på motorvägar är nödvändig för att nå ut i glesbygden. Järnvägar kommer man ganska långt med, och små grusvägar kan man också färdas på, förutsatt att de inte är som de börjar bli nu. Det vill vi göra någonting åt.
Fru talman! Det må så vara, men hur är det med bensinpriset? Man ska ändå ta sig till de knutpunkter där järnvägen finns. Ingegerd Saarinen nämnde också de små och medelstora högskolorna, och hon sade att vi skulle satsa på dem. Man måste kunna ta sig till dem också. Jag får det inte riktigt att stämma.
Fru talman! Om vi ska nå en hållbar utveckling, som jag sade, måste vi göra ordentliga livsstilsförändringar. Det handlar om att resa mindre. I glesbygden är det stora svårigheter, men vi kan inte ge avkall på en miljömässigt god utveckling - det har ingen av oss någon fördel av längre. Vi måste nå en hållbar utveckling. Sedan får vi se på modeller för att kompensera glesbygden för det här.
Fru talman! Ingegerd Saarinen talade om betydelsen av lokala resurscentrum för kvinnor. Sedan beslutet i riksdagen, med stöd av Miljöpartiet, fattades i december om överföring av Nationellt resurscentrum för kvinnor till den allmänna NUTEK-verksamheten har jag blivit kontaktad av väldigt många som är oroade över det. Vad har Ingegerd Saarinen att säga på den punkten?
Fru talman! Jag är också oroad. Vi har tänkt att vi ska hålla ett vakande öga på NUTEK, så att de inte gör de lokala resurscentrumen en otjänst - det är dem det handlar om. Vi har inte tänkt släppa den här frågan.
Fru talman! Det var ju synd att ni inte röstade emot det i december. Jag vet att miljöpartistiska kvinnor var ute och pläderade för att man skulle ha det kvar. Det hade varit bra att behålla det i stället för att vara orolig i efterhand.
Fru talman! Det kan så vara, men jag tror att det finns goda möjligheter att det blir en väldigt bra utveckling på NUTEK också. Vi såg att detta inte behöver vara ett eget verk för att det ska lyckas bli goda möjligheter. Om man sköter det här väl kan det bli en ännu mer gynnsam utveckling när det är på NUTEK. Men vi ska inte lita på NUTEK, utan vi ska hålla ögonen på dem.

Fru talman! Jag kommer från Västernorrland, ett av de län som producerar mest per capita och är ett av de län som betyder mycket för landets utveckling och fortlevnad. Vi har under det senaste året tappat ytterligare 2 000 invånare. Jag sade i förra årets debatt att om den här takten fortsätter är vi avfolkade vid nästa sekelskifte. I dagens situation är vi alla förlorare. Storstadsregionerna brottas med lokalbrist. Vi brottas med överskott. Det är inte en utveckling som vi kan vara nöjda med oavsett var vi bor i landet. Det skapar ekonomiska problem för såväl tillväxtregioner som dem som minskar sin befolkning. Problem är till för att lösas. Här tror jag inte att det finns någon patentmedicin, utan här gäller det för oss alla att vi förutsättningslöst sätter oss ned och försöker finna en lösning. Alla yngre kan inte flytta till storstadsregionerna, medan vi får enbart gamla och skolungdomar kvar. Inom en inte alltför avlägsen framtid har vi inte personal att rekrytera till vård och skola. Fru talman! Det finns även positiva inslag i vår vardag. Jag tänker närmast på regeringens tillsättande av Kommundelegationen, som är till för att hjälpa de kommuner och landsting som har strukturella problem och som de inte själva klarar på egen hand att lösa. Det är en åtgärd som vi hälsar med största tillfredsställelse. Men tyvärr tror jag inte att det är en långsiktig lösning. Det hjälper enbart på kort sikt att staten in med miljarder för att klara budgetbalansen. Härutöver behövs en kraftfull regionalpolitik i likhet med den som föreslås med anledning av omstruktureringen av försvaret. Statliga myndigheter och verk måste ta regionalpolitisk hänsyn när de fattar beslut. Under tiden mellan 1993 och 1996 har enligt Glesbygdsverket tillskapats 12 000 nya statliga arbetstillfällen. Vart tredje har hamnat i Stockholm och vartannat i Stockholms stad. Samtidigt har t.ex. Norrlands inland tappat 3 % av de statliga jobben. Det finns stora fördelar med att bedriva verksamheter utanför storstadsregionerna. Bl.a. är arbetskraften mer trogen sin arbetsgivare, det är lägre hyror och bättre miljön. Ja, listan kan göras mycket längre, men jag nöjer mig med detta. Fru talman! Norrland står för en betydande andel export. Därför behöver Sverige ett växande Norrland. För att detta ska vara möjligt krävs ytterligare satsningar på infrastrukturen och en väl fungerande och aktiv och flexibel regionalpolitik, präglad av helhetssyn på statens verksamhet. Det finns alltför många exempel på att när en myndighet satsar på en ort drar en annan myndighet bort sin verksamhet eller minskar den utan att någon helhetsbedömning görs. Den politiska styrningen av utbyggnaden av landets infrastruktur måste därför återupprättas. Det kan ske genom att alla aktörer på t.ex. distributionsmarknaden, elmarknaden, telemarknaden och kollektivtrafikmarknaden får betala avgifter som används på regionalpolitiskt motiverade satsningar inom respektive område. Det blir mindre lönsamt att bara plocka russinen ur kakan, och vi återtar det politiska greppet över infrastrukturen utan att därför förlora de fördelar som konkurrensen kan ge. Konkurrenslagstiftningen bör också ses över så att den inte hindrar en effektiv regionalpolitik. Staten måste ta ett ansvar och styra utbyggnaden av höghastighetsnät för datakommunikation på ett sådant sätt att hela landet ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter. Huvudinriktningen ska vara utvecklingen av näringslivet för att skapa jobb och utvecklingen. Staten bör t.ex. efter kanadensiskt mönster understödja bildandet av småskaliga bolag för riskkrediter där det lokala och regionala näringslivet har huvudansvaret. En lagstiftning som gör löntagarägandet till en stabil ägarform i svenska företag bör också antas. Det är viktigt att regionalpolitiken utformas med ett perspektiv som tar sikte på ungdomars möjlighet att få jobb och möjlighet till utveckling utanför storstadsområdena. Därför bör regeringen tillsätta en regionalpolitisk utredning ur ett ungdomsperspektiv. Ledamöterna bör vara under 30 år. Utveckling och tillväxt kräver en god livsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter för både kvinnor och män. Ett jämställdhetsperspektiv måste därför integreras i alla utvecklingsinsatser. Regionalpolitikens insatser måste utformas så att den ger stöd åt både kvinnors och mäns arbete. Fru talman! Vi har landets sämsta vägar. Ska vi vända utvecklingen måste förutsättningar skapas för den enskilde att bo och verka i sin hembygd. I en mycket högre grad än hittills måste skogsindustrins behov av ett fungerande vägnät beaktas då väganslagen fördelas. Det krävs stora investeringar i vårt vägnät, och en engångssatsning på eftersatt underhåll är motiverad. Fru talman! Sammanfattningsvis hävdar jag att regionalpolitiska bedömningar ofta går att förena med affärsmässiga bedömningar. Det handlar om att utnyttja kapacitet i hela vårt land. En effektiv regionalpolitik i nära samarbete med näringsliv och regioner måste ha detta som mål. Att alltid och slentrianmässigt låta marknadskrafter styra verksamhet till överhettade områden ger oss inte det effektiva samhället. Ska hela Sverige leva krävs ett intensivt arbete av oss i denna kammare, av näringsliv och av samtliga invånare i vårt land. Ett levande Sverige är till gagn och nytta för oss alla. Tack!
Fru talman! Jag skulle vilja ta upp några frågor med Göran Norlander. Han börjar med att säga att vi skulle sätta oss ned. Är det inte så att ni har suttit still alldeles för länge? Då det gäller kommunakuten har Göran Norlander uttryckt att han ser positivt på att de kommuner som har hamnat i ekonomisk kris kan ansöka om bidrag. Egentligen är det en stor tragik att man behöver en kommunakut att vända sig till. Vi från Centerpartiets sida vill arbeta så att man ger kommunerna bättre förutsättningar så att de inte hamnar i den situationen, med ett bättre system för den kommunala skatteutjämningen, men också understödet av andra åtgärder då det gäller utlokalisering av företag. Även om man inte kan utlokalisera dem ända längst ut till glesbygden genererar det i alla fall arbeten långt ut i länet om man kan få ut statliga verksamheter till läns residensstäder och städerna runt omkring. Riksdagen fattade ett beslut vad gäller regionalpolitik 1995. För cirka ett halvår sedan fick vi en rapport från Glesbygdsverket där man kommer med väldigt stark kritik. Jag funderar: Vad tänker ni göra? Det finns redan ett beslut, men det fullföljs inte.
Fru talman! Vi behöver inte sätta oss ned, vi kan lika gärna stå och prata. Det går det också, men huvudsaken är att vi alla hittills har upplevt att det är en ganska stor samstämmighet i debatten när det gäller våra regioner. Vad gäller kommunakuten vill jag säga följande. Jag kommer från en kommun som årligen har tappat mellan 400 och 500 invånare, vilket gör att skatteintäkterna minskar med mellan 15 och 20 miljoner kronor per år, men utgifterna minskar inte. Inkomsterna minskar men inte utgifterna, eftersom det är de i aktiv ålder som flyttar. Vi har kvar samma kostnader för äldreomsorgen osv. Jag tycker att det är helt fantastiskt - jag måste uttrycka mig t.o.m. så att jag tycker att det är underbart - att regeringen har tagit det här initiativet för att under en övergångsperiod hjälpa oss uppe i norr som har det svårt, och även övriga delar av landet. Det är ett mycket bra initiativ.
Fru talman! När det gäller kommunakuten är det så att med en annan utformning av underlag för statliga bidrag till kommunerna hade man kanske inte hamnat i den situationen. Jag vill återkomma till det regionalpolitiska beslutet som man fattade 1995 och som har kritiserats så starkt av Glesbygdsverket. Det handlar om fyra förlorade år. Utvecklingen har ju varit ännu mer negativ under de senaste åren när det gäller avfolkning, att det sker en kantring och att fler och fler dras till storstäderna. Jag vill också tillägga att man måste göra större satsningar från regeringens sida på småföretagarna. Det är småföretagarna som skapar jobben ute på landsbygden, i småstäderna och även i glesbygden. Där finns inte de stora företagen. De finns på större orter, men de skapar inte heller fler jobb i dag genom de fusioner och rationaliseringar som pågår. En större inriktning på en företagarvänligare attityd speciellt till småföretagarna kan göra att många kan bo kvar i de mindre städerna ute på landsbygden.
Fru talman! När det gäller utformningen av regionalpolitiken säger Viviann Gerdin att det har varit fyra förlorade år. Jag tycker att jag i mitt anförande var ganska kritisk mot den regionalpolitik som har förts, oavsett vilken regering som har bedrivit den. Jag tycker inte heller att det handlar om fyra förlorade år, utan i de delar av landet där jag bor är åren ända sedan 60-talet förlorade. Det här är någonting som vi naturligtvis inte längre accepterar, utan här kräver vi en förändring, och jag har också upplevt att en förändring är på gång. Sedan när det gäller småföretag delar jag Viviann Gerdins uppfattning, att de har en väldigt stor betydelse för arbetstillfällena ute på orterna. Men jag vet egentligen inte vad som är problemet för småföretagarna. Jag har själv varit småföretagare i över 20 år, och jag känner inte igen verkligheten som den beskrivs i många fall.
Fru talman! Göran Norlander sade i sitt anförande att han önskade sig mera av löntagarägda företag, att löntagare kunde gå in och ta över. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om det. Betyder det någon form av statlig hjälp till detta genom fonder, eller hur ska det gå till egentligen? Vi har ju ett inte så litet löntagarägande i dag i Sverige genom att så många privatpersoner är aktieägare i företag.
Fru talman! I Kanada har man den modell som jag förde fram här. Tanken är att man bildar lokala fonder dit t.ex. löntagarna avsätter en viss del av sin lön, och fonderna ska användas regionalt. Det rör sig helt enkelt om risktagarpengar som man ska kunna satsa. Detta är en modell som vi uppe i norr tror på, och man har lyckats väldigt bra i Kanada.
Fru talman! Jag känner till det för jag har också varit i Kanada och tagit del av erfarenheter där. Där går de fonder som facken har skapat ur ägandet så fort företagen går för egen maskin. Det betyder ju inte att man kvarstår som löntagarägare, utan sedan är man i så fall aktieägare. Det har vi redan i dag i Sverige.
Fru talman! Jag har ingenting emot den modellen, utan det viktigaste av allt, som jag ser det, är att det finns ett riskvilligt kapital så att man har möjlighet att utveckla företagsamheten. Sedan när väl företaget klarar sig så att säga på egna ben, då kan man mycket väl gå över till den modell som Harald Bergström hänvisar till. En sak som jag tycker är väldigt viktig är att det ska vara ett lokalt ägande. Besluten som fattas när det gäller ett företag som fjärrstyrs är betydligt känslokallare än om ägandet finns på orten. Då tar man säkert helt andra lokala hänsyn när man fattar sina beslut.

Fru talman! Det är glädjande att konstatera att den rödgröna redan har bidragit till en positiv utveckling för Sverige, en bra tillväxt, ökad sysselsättning, låg inflation, låg ränta, en minskande statsskuld osv. Tyvärr är den bilden inte entydig. Vi kan se ett tudelat Sverige som håller på att kantra. Parollen Hela Sverige ska leva! tenderar att bli mer en paroll som används vid olika högtidsstunder här i riksdagen, men i verkligheten ser vi mycket lite av den politiken. Det är mest en dröm. Det är dags att betona att det är viktigt för hela Sverige att det blir en jämnare fördelning av tillväxt, sysselsättning, befolkningsökning osv. Det är till nytta för alla som bor här, oavsett om man bor på landet, i en mindre stad eller i en storstad. Problemet är inte nytt. Jag har hittat ett citat av Per-Anders Fogelström där han beskriver 1860-talets Sverige och inflyttningen till de större städerna som kan appliceras på dagens utveckling och som visar dynamiken i att flytta till en större stad och vad det kan få för konsekvenser. Jag citerar: "Människorna utanför kunde frukta och hata staden, tala om hålan och varbölden, om jätten som slukade människoliv. Men ändå sökte sig många av dem dit, gav sitt blodsoffer. Några av dessa som kom skulle sedan alltid längta ut, bort från staden, tillbaka till livet utanför stenmurarna. Ändå stannade de, fanns alltid något som hindrade. Och deras barn och barnbarn blev stadens och älskade stenarna, när de sa att sommaren nalkades hade de känt stenens värme och inte blommans doft. Staden var beroende av alla som drogs till den över vägar och vatten, utan denna ständiga blodgivning skulle den dö. Människorna som föddes i staden var färre än de som dog där." Fru talman! Det finns även i dag ett inbördes beroendeförhållande mellan land och stad, men blodgivningen från landet till staden har numera ökat så dramatiskt att de flesta av landets kommuner - närmare bestämt 203 stycken - lider av allvarlig blodbrist och ett antal större städer har akut växtvärk, framför allt då Stockholm. Jag konstaterar bara att folkmängden i 16 av våra 21 län minskar, och befolkningen i 203 av våra 289 kommuner minskar också. Jag kommer från Degerfors, är värmlänning och tillhör Örebro län. Om man tittar på de närliggande länen och dessutom lägger till Dalarna och Västmanland minskar befolkningen i alla de 54 kommuner som finns i dessa län utom i fyra kommuner. Av någon märklig anledning råkar det vara så att befolkningen ökar i de största städerna Örebro, Karlstad och Västerås. Det gäller också den mindre kommunen Kumla, och det beror på att Ericsson har etablerat en mycket förträfflig verksamhet där. Så är verkligheten. I Stockholm flyttade det in drygt 19 000 personer förra året. Det är två gånger Degerfors invånare som tillkommer i Stockholm. Då är frågan: Vad beror den här utvecklingen på? Är den bra eller likgiltig? Finns det någonting att göra, och i så fall vad? Det går förstås att tackla utflyttningen på olika sätt. Man kan ironisera och vara cynisk och säga: Det här går inte att göra någonting åt. Låt folk flytta dit de vill. Vem vill bo i de trista småhålorna ute på landet i spenaten? Varför betala ut en massa pengar i regionalpolitiskt stöd till orter som tillhör gårdagens samhälle med gårdagens industrier som ändå är dömda att dö bort? Två journalister har i Aftonbladet beskrivit denna cyniska hållning på ett ganska träffande sätt. Per Bjurman skriver i Aftonbladet den 13 augusti förra året: "Ungdomarna överger landsortsstäderna. Undra på det. Svenska småstäder är stentrista hålor utan så mycket som en bråkdel av pulsen, svänget och utbudet i Stockholm, Göteborg och Malmö." Aftonbladet, skriver den 8 oktober: "Faktum är att stora delar av glesbygden är full av giriga gnällspikar. Hela Sverige måste få leva, snyftar de och förfasar sig över att folk inte vill bo i eländiga småhålor ute i spenaten. Herregud, låt folk slippa! Säger jag. Låt människorna bo där de vill!" Detta är f.d. lantisar och har alltså bott utanför storstäderna. Om nu intelligensen är någorlunda oberoende av var man bor i landet kan man fråga sig: Varför väljer så många människor att flytta till de städer som sägs drabbas så hårt av den kommunala skatteutjämningen med höga hyror och höga parkeringsavgifter när det finns ett bra boende som dessutom är billigt ute på landet, fin natur osv.? Jo, människor flyttar dit där det finns arbete eller där man tror att man kan få ett arbete. Fru talman! Vi måste alltså ta detta på allvar. Ingen medborgare vinner på den regionala obalans och den snedfördelning av resurser som vi har i Sverige. Här har vi ett stort ansvar. 90-talet har präglats av en allvarlig nedskärningspolitik riktad mot offentlig sektor, framför allt kopplad till vår anpassning till EU och EMU. Det har drabbat den offentliga sektorn - vård, skola och omsorg,000 som alla talar om - och inte minst har det drabbat den kvinnliga arbetsmarknaden. Privatiseringsivrandet har lett till avregleringar som inte bara lett till försämrad service, utan det har också drabbat de utsatta regionerna hårt. Dagens Industri publicerade förra året en undersökning som visade att 66 % av alla tillfrågade trodde och hoppades att de skulle bo kvar på sin hemort om tio år. Samma resultat blev det år 1983. Många fick då fel. Många av dem som sade att de trodde att de skulle bo kvar på sin ort om tio år fick fel, och ännu fler kommer tyvärr att få fel om vi ser fram till år Det är tragiskt att människor inte har möjlighet att bo och verka i en hembygd där man har haft ett arbete, där man har sin släkt, sina vänner och sina rötter. Man tvingas flytta, inte för att man vill - vilket man ofta ger sken av - utan därför att man måste. För att kunna överleva och kunna leva med en rimlig standard behöver man ha ett arbete. Jag välkomnar att även Göran Norlander har anslutit sig till det initiativ som LO har tagit. Det innebär alltså att vi måste tänka utanför den traditionella regionalpolitiken och komma med offensiva förslag. Förslaget om att ge möjlighet att sätta av pengar till sysselsättningsfonder eller solidaritetsfonder, framför allt pensionspengar, kan skapa en vettig sysselsättning och nya jobb. Det kan rädda jobb som finns, ge god avkastning, jämställdhet och en god arbetsmiljö. För egen del förstår jag inte alls varför löntagarna ska dra tillbaka sina pengar när företagen börjar att gå bra. Det är ett utmärkt sätt att placera pengar i en bra verksamhet och att man dessutom kan få en avkastning på pengarna. Varför ska man då dra tillbaka ett ägande? Jag tycker att ägandet ska användas till att också få makt över olika företag. Vi behöver olika satsningar på utbildningsområdet, på högskolorna och universiteten ute i landet. Kollektivtrafiken liksom vägnätet måste då utvecklas. Ny teknik behöver spridas till hela landet. Oavsett om man bor i Bromölla, Pajala eller Stockholm ska man ha tillgång till bredbandstekniken. Jag tror inte att marknaden klarar det av egen kraft, utan där bör vi gå in och stötta upp från samhällets sida. Marknaden klarar inte att få en balanserad utveckling. Vi ser det i Sverige, vi ser det i varje län och vi ser det i Europa. Den är alltför kortsiktig och alltför intresserad av enbart kortsiktig vinstmaximering. Därför är det helt nödvändigt med politiska initiativ och politiska beslut. Det gäller alltså att gå från ord till handling. Vi får inte leva upp till det som Tage Erlander sade: Ni bara "löver" och "löver".

Fru talman! Jag delar i stora delar den allmänna beskrivning som Peter Pedersen ger uttryck för här. Låt mig ta upp en punkt. Vägnätet har en utomordentligt viktig betydelse för regional utveckling. Det är väl dokumenterat att det är stora brister på medel till våra vägar. Vägarna förfaller. Den gigantiska kapitalförstöringen är att likna vid Ebberöds bank. När vi debatterade trafiken den 8 december här i kammaren blev jag minst sagt överraskad då en partikollega till Pedersen talade om att det inte var brist på medel till drift och underhåll, utan att lastbilsekipagen skulle kortas och att den högsta tillåtna totalvikten på lastbilarna skulle sänkas. Jag skulle vilja veta om Pedersen står bakom även detta förslag. I anförandet sade han att vi ska utveckla vägnätet. Det är två helt skilda saker.
Fru talman! Jag ser ingen motsats mellan kraven. Jag tycker att det är viktigare att se till att de vägar vi har fungerar, vilket de inte gör i stora delar av landet, framför allt i Norrland och Bergslagen, än att satsa enbart på nya stora vägprojekt, framför allt i de större städerna. Men jag ser ingen motsättning däremellan. Om vi vill ha en överflyttning från t.ex. lastbilstrafik till järnväg måste vi skapa förutsättningar för att det ska bli lönsamt. För att göra det lönsamt skulle vi kunna tillämpa EU-anpassningen, som innebär att lastbilarna inte ska behöva vara längre här än vad de är i övriga EU-området. Det är också en säkerhetsfråga. Ju mer timmer man kan lasta på timmerbilarna t.ex., desto mer lönsamt är det jämfört med att köra det på järnväg. Men jag ser inte den motsättning som föregående talare tog upp.
Fru talman! Verkligheten är ju någonting helt annat. Frågan gällde mer eller mindre pengar till drift och underhåll. Den gällde inte nya vägar. Vänsterpartiet har i en reservation sagt att mer pengar inte är det som behövs i första hand. Det är ett skriande behov av mer pengar till drift och underhåll till vägarna. Det är helt orealistiskt att tro att lastbilen utnyttjas bättre om man sänker kravet enligt EU anpassningen, som det också förvånar mig att Vänstern ställer upp på i så hög grad. Slutligen undrar jag om inte Vänstern har fört fram alla sina beskrivningar och farhågor i regeringssamverkan. Eller är det så att man inte har fått gehör för någon av de delar som Pedersen beskrev tidigare?
Fru talman! Jag konstaterar att det här inte är någon lätt fråga. Om den regionala obalansen vore en lätt fråga skulle den troligtvis ha varit löst för länge sedan. Jag tror inte att det finns någon här i kammaren som är illvillig och tycker att det är bra att vi har den utveckling som vi har. Men några av dem som sitter här i kammaren har ju större tilltro till att marknaden ska klara alla problem. Detta är uppenbart en fråga som marknaden inte klarar, utan den snarare förvärrar problemet hela tiden. När det gäller vägarna tycker jag allmänt sett att det finns en övertro på att om vi bygger nya vägar så löser vi alla problem. Genom Värmland går en stor ny väg. På den kan man åka väldigt länge innan man ser några företagsetableringar. Vi ska ha fungerande vägar som är trafiksäkra. Men det är ingen lösning. Det blir en bra väg för att åka ifrån den lilla orten, brukar jag säga när vi ska göra satsningar i Degerfors. Med större trafiksäkra vägar blir det ännu fler som lämnar Degerfors och flyttar till Örebro eller Stockholm. Nya vägar löser inte alla problem. Det handlar framför allt om trafiksäkerhet.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tacka Peter Pedersen för hans beskrivning av hur det ser ut ute i landet, om hur människor flyttar från orter osv. Men det är en annan sak som jag skulle vilja kommentera, och det är just löntagarägandet, dvs. möjligheter för anställda att sätta av pengar i en fond. Det står ju var och en fritt i dag att äga företag. Man kan köpa börsnoterade aktier eller så kan man starta företag själv. Men just löntagarägandet ser jag som ett hot mot de mindre företagen. Om ett litet företag avsätter en viss procent, växer fondandelen med tiden och går över i ett ägarkapital. Som småföretagare med ett eget risktagande vill man ju också ha ett bestämmande över företaget därför att man tar riskerna. Jag har en erfarenhet av att ha varit företagare i 28 år, och jag ser det inte som någon lösning att ha löntagarägande. Jag ser det snarare som ett hot mot de riktigt små företagen.
Fru talman! Det sägs att vi har 5 miljoner aktieägare i Sverige, och det stämmer ju. Men de har inget som helst inflytande genom aktieägandet. Ju fler aktieägare som finns, desto mindre aktieägande behövs egentligen för att några fåtal i Sverige ska kunna behålla makten över de företag som finns. När det gäller de mindre företagen vill jag säga att detta framför allt handlar om aktieföretag. Jag kan inte se det minsta fel i att ett antal löntagare bestämmer sig för att gå samman och bilda en fond som innebär ett mer strategiskt sätt använda pengarna, dvs. att köpa aktier i intressanta tillväxtföretag. Det finns ju etiska fonder redan i dag. Vad är det för fel på det? Jag kan inte förstå varför något företag skulle vara mindre benäget att få aktiva löntagare som sätter in sina pengar där och hoppas på en bra avkastning, för det ska ju kanske rädda de framtida pensionerna. Det är väl av större intresse än att var och en ska följa hur det går för den lilla post som man har satt in i en aktiefond och som man har noll inflytande över.
Fru talman! Som svar på det vill jag säga att under förutsättning att allting sker frivilligt är det positivt. Men det får inte vara ett tvång för det lilla företaget i löneförhandlingar att pengar ska avsättas. Det vore helt fel. Om det sker frivilligt så att även en liten företagare kan säga nej, så tycker jag att det är helt okej.
Fru talman! Det är självklart att ett sparande måste bygga på frivillighet, eftersom det framför allt är pensionspengar det handlar om. Men då ska man ha samma möjlighet till skattereduktion som man har i Kanada, om man anser detta vara ett fördelaktigt pensionssparande. I dag ser man snarare tendenser till att man inte ska få sätta av pengar i etiska fonder osv. Den restriktionen förstår jag inte alls. Det måste ändå vara en fördel att man på ett aktivt sätt dels vill ha avkastning på sina pensionspengar, dels också kan använda det sparande man har i aktier till att få ett inflytande i olika företag. Man satsar ju inte sina pengar där man tror att det kommer att fungera dåligt och ge låg avkastning. I Kanada satsar man framför allt på företag som ser framåt och som har en utveckling framför sig. Och det behövs i glesbygd.

Fru talman! Skulle jag sätta en rubrik över det här korta anförandet skulle det kanske kunna bli "Det bortglömda inlandet" eller möjligen "Sveket mot inlandet". Då tänker jag huvudsakligen på den norra delen, från Vänern upp till Karesuando. På tröskeln till det här nya millenniet borde man väl prata om visioner inför framtiden och inte älta gamla misslyckanden. Jo, men det brukar ju ändå vara så att om vi erkänner och begrundar våra misslyckanden brukar vi tänka rätt så småningom. Sedan långt tillbaka i historien har ju jordbruket, och därmed ett naturligt boende på landsbygden, haft en självklar plats i vårt land. Inte minst under 1800-talet skapades möjligheter att befolka även de avlägsnaste dalgångarna i Norrlands inland genom bl.a. skattebefrielse under ett stort antal år om man valde att bosätta sig där som fjällbonde. Staten etablerade dessutom ett antal fjällhemman långt ute i obygden som hugade spekulanter erbjöds att disponera. Landet skulle befolkas, och folket spridas ut över landets yta. Vid inledningen av 1900-talet, för ca 100 år sedan, var entusiasmen på topp när det gällde att vidareutveckla tidigare tagna initiativ. Det skedde genom att man band samman landet med den tidens nya teknik. Det handlade om elektrifiering och om vägar. Inte minst järnvägen byggdes ut, även till då delvis obebodda områden i vårt norra inland. På 30-talet står Inlandsbanan färdig i hela sin längd från Kristinehamn vid Vänern upp till Gällivare i norr. Förutsättningen att transportera Norrlands råvaror söderut blev därmed goda. De råvaror som utgjorde basen i vår välfärdsutveckling fanns där, och finns fortfarande just i det norra inlandet. Det handlar om vattenkraften, malmen och skogen. Så småningom etablerades också en landsväg längs Inlandsbanan. Den gamla transportvägen för banans utbyggnad, rallarvägen, blev vår nuvarande riksväg 45, Inlandsvägen. I dag är den en pulsåder rakt igenom det svenska inlandet, ett dåligt utnyttjat alternativ till E 4:an vid kusten när Lappland och de nordligaste delarna av vårt land ska besökas. Tyvärr inleddes redan på 60-talet en nedrustning av tidigare uppbyggd infrastruktur. Jag vill bara nämna några sådana exempel. Listan är ganska lång. Inlandsbanan, och de utvecklingsmöjligheter man såg i början av seklet, misshanterades genom utebliven teknikutveckling och eftersatt banunderhåll. Under 80-talet resulterade detta i att man kunde hänvisa till banans dåliga skick och höga kostnader för upprustning som argument för en avveckling av banan. Dessbättre lyckades inte detta fullt ut. Så sent som 1991 lades persontrafiken på banan ned och ersattes av busstrafik på Inlandsvägen. Dessa bussar skapar tillsammans med mycket tung lastbilstrafik i dag trafikproblem och dålig miljö i inlandet. Vägens standard är dessutom inte vad den borde vara. Med tanke på Inlandsvägen som stamväg och alternativväg till E 4:an krävs precis vad Inlandskommunernas Ekonomiska Förening skisserat i en detaljerad studie av vägen i hela dess längd. Man vill ha en särskild satsning på upprustning och man vill få bort ett antal flaskhalsar. Dessa hindrar utvecklingen av turismen som är så viktig just för norra inlandet. I dag säger bl.a. tyska bussföretag nej till att välja Inlandsvägen som alternativ vid resor upp till Nordkalotten. Inlandets tjänste och besöksnäring behöver turistströmmarna för att själva överleva och bidra till den service som är nödvändig för att folk ska kunna leva, bo och verka i bygden. Inlandsbanan har kunnat räddas tack vare en stor skara entusiaster. Den har dessutom ökat godsmängden med flera hundra procent under senare år. Därtill har Inlandsbanan AB lyckats väl med att använda de futtiga banunderhållsmedlen på ett utomordentligt och professionellt sätt. I dag är banan i bästa skicket någonsin. Två flaskhalsar återstår ändå. Det är bandelarna Sveg-Brunflo och Arvidsjaur-Gällivare. Trots försök har man ännu inte lyckats få pengar till dessa relativt små investeringar. Men man hoppas på en snar lösning. Det är nödvändigt för framtiden. Därmed skulle Norska Statsbanorna, NSB, kunna kopplas till inlandsbanenätet med möjlighet till tunga godstransporter från Nordnorge ned mot Trøndelag och vidare mot Osloregionen. Det vore en välkommen avlastning av den tunga Norgetrafik med gods som i dag belastar riksväg 45, Inlandsvägen. Långväga tungt gods ska transporteras på järnväg i första hand. Det är vi överens om. Starka krafter arbetar också för att på sikt återuppta trafik på den sista bandelen, mellan Nora och Kristinehamn. Det är eldsjälar det handlar om, och det är tur att de finns. Företag är dessutom villiga att gå in med kapital om övriga aktörer är med och tar sin del av ansvaret. Fru talman! Hör och häpna: Så sent som i början av 70-talet avvecklade SJ och Banverket Västerdalsbanan, som då i decennier hade trafikerat sträckan Borlänge-Särna. När man trots protester började riva upp räls, med början i norr från Särna, lyckades till sist en folkstorm stoppa eländet - men tyvärr inte förrän i Malungsfors. Därmed var framtida möjligheter att resa med tåg till Nordens största vintersportområde i Sälenfjällen raserad. I dag, glädjande nog, lever och blomstrar banan igen. Godsmängden från Västerdalarnas sågverk och andra industrier ökar. Drömmen är att inom en snar framtid återuppbygga de 3-4 mil av banan som raserats fram till Hur kunde man tänka så fel på 70-talet - att Nordens i särklass största vintersportområde på 90-talet inte skulle ha möjligheter till tågförbindelser? Här finns ju 60 000 turistbäddar. Varje vecka under vintersäsongen tar området emot 80 000 nya besökare. Sälenperspektivet kan den s.k. Dalakorridoren få samma värde som andra, liknande korridorer i landet. Även här finns ett intresse från norsk sida för en sammankoppling med Norska Statsbanorna via Sälen fram till Norges största vintersportcentrum i Trysil. Stora möjligheter finns alltså här till ett internationellt samarbete med Norge. Norges storflygplats Gardemoen ligger dessutom på bekvämt avstånd från den här delen av Sverige. Det kanske är dags att tänka mer i kombinationer västerut mot Norge än vad vi har gjort tidigare. På den norska sidan av gränsen är ofta aktiviteten på landsbygden livligare och mer utvecklad än på den svenska sidan. Till sist, fru talman, vill jag säga att vi ofta talar om eldsjälar som drivande krafter i utvecklingen av en bygd. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva verkar för bygdeutveckling och lokal demokrati. 4 000 lokala utvecklingsgrupper utgör basen i denna nya folkrörelse. Det är en idérik rörelse som utifrån ett nedifrån-och-upp-perspektiv formar idéer för sin bygds utveckling och framtid. På landsbygdsriksdagarna, som återkommer regelbundet, lägger man fram sina idéer. Där samlas allt material i s.k. landsbygdsprogram. Nu är det snart dags igen i Östersund. Här finns ofta eldsjälarna, och vi klarar oss inte utan dem. Fru talman! Vid inledningen av 2000-talet står vi återigen inför nya utmaningar. Nationell solidaritet har i århundraden varit en ledstjärna. Geografiska områden som i dag är glest befolkade utgjorde grunden för Sveriges välstånd. Vattenkraften, skogen och malmen genererade ekonomiska resurser som kom hela nationen till del. Genom åren har befolkningsutvecklingen kommit att bli olika i skilda delar av landet. Nu är läget sådant att det under 2000-talets inledning krävs samma medvetenhet och entusiasm som när den svenska landsbygden och det svenska inlandet befolkades och utvecklades i gångna tider.

Fru talman! Det är bra att vi får köra den här debatten färdigt. Jag förstår att det inte kan vara lätt att sitta som talman och lyssna på de här inläggen. Det blir mycket repetition. Är vi verkligen så här eniga om dessa frågor? Det är gradskillnader här och där. Varför får vi inte genomslag för regionalpolitiken när enigheten verkar vara så stor? Ändå är inte medlen riktigt lika när det kommer upp en vänsterpartist, en socialdemokrat eller en borgerlig regionalpolitiker. Det hör vi. Det här med friheten och möjligheten att alternativt driva skola och sjukvård är vi tydligen inte riktigt eniga om. Jag ska därför ta upp detta med friheten, att verkligen driva regionalpolitik med frihetstanken. Regionalpolitik betyder synen på en region i Sverige eller någon annanstans i världen, skrev jag på mitt papper när jag satt och tänkte på detta. En regionalpolitik är en politik som innebär att vi bör se till att alla har det bra var de än bor i Sverige, alltså oavsett region. Ordet grundservice är ett ord som alla politiker från alla partier borde ta i sin mun och ge hjärnan information om att regionalpolitiken har ett samband med en godtagbar grundservice i hela landet. När man tittar ned i salen och ser tyngdpunkten i kväll blir man lite förskräckt. Jag tittar på er alla vänner. Var har vi våra vänner till vänster om mig när jag står i talarstolen, de på Stockholmsbänken, Göteborgsbänken och Malmöbänken? Någon sitter där bak. Det är skönt. Men det är också ett område som behöver regionalpolitik. Frihet är att välja boplats med en service som är godtagbar. Frihet är att skicka sina barn till en skola som har god kvalitet, en skola som kan vara kommunal eller en friskola, kanske en friskola med en speciell inriktning, t.ex. musik, bild, idrott eller liknande. Friskolor i varje kommun skapar konkurrens som skärper kvaliteten. Här kommer olikheterna som jag talade om tidigare. Frihet är att i regionen kunna få vård och omsorg inom rimlig tid och på rimligt avstånd. Det är regionalpolitik. I dag kan småorter i landet ha en läkarcentral som bemannas med stafettläkare som kommer och går. Varje vecka är det olika läkare, och det är alltid osäkert om det finns någon läkare över huvud taget nästa vecka. Det är nästan inte godtagbart och långt ifrån den politik som Folkpartiet liberalerna driver, alltså husläkarsystemet och eget rum i äldreboendet. En ambulans på 10 000 personer med sex-tio mils avstånd till sjukhuset. Det är dagens grundservice i många småorter i Sveriges glesbygd, t.ex. i Dalsland, Värmland, Dalarna och norröver. Det som är värst för dessa regioner är dock standarden på vägen till sjukhuset. Ambulansen kan inte köra med nödvändig hastighet. En ambulansförare sade att en hjärtinfarkt kan förvärras och kompletteras med ett ryggskott, vilket är en olycklig kombination. Frihetsbegreppet innebär också att företagens villkor måste avregleras och förbättras. Många är de som vill driva egna företag. Krångelsverige driver bort många från eget företagande. Här måste vi ta krafttag i regionalpolitiken. Här har vi regionalpolitik i praktiken som skulle kunna ge snabba resultat. I skattesamtalen, som jag hoppas pågår, måste småföretagarfrågorna behandlas med förtur. Turordningsreglerna som har presenterats i dag av Näringsdepartementet är ju ett steg i rätt riktning. Varför inte också undersöka - jag vill påpeka att det är min egen syn på ett förslag som vi måste pröva - förslaget med en befrielse från arbetsgivaravgifter för t.ex. de tre först anställda i alla företag eller liknande förenklingar som snabbt skulle ge resultat och, som jag tror, många nya arbetstillfällen runt om i Regionalsverige. Frihet innebär än en gång att trafikpolitiken måste få en rättvis utveckling. De stora satsningarna i storstadsområdena har inneburit en utarmning av det svenska grusvägnätet. Tjälsäkringsprogrammet måste få miljarder, så att svensk skog från skogsregionerna kan levereras under hela året. Redan i dag meddelas det att vägar i t.ex. Dalsland och Värmland stängs av på grund av tjälskott. Tala om kontraproduktiva satsningar! Nu måste träindustrin i stället köpa virke från utlandet som kan köras med båt och sedan med bil via huvudlederna till de träindustrier som ligger mitt i skogen i Frihet är också i regionerna att ha ett bra arbete. Infrastrukturen måste vara god i alla regioner. Här har vi i dag hört bredbandsdebatter, som är så viktiga. Folkpartiet liberalerna tror ju alltid på den enskildes initiativkraft, och därför tror vi att marknaden mycket snabbare än staten bygger ut nätet. Jag hörde Marie Engströms fråga tidigare. Ändå måste det skapas ett konto i budgeten som används för att köpa resterande infrastruktur, så att hela Sverige får IT-post. Vi har ju redan konto för t.ex. posttransporter. Detsamma får vi göra med IT-transporter, så att de finns i hela Glesbygdssverige. Denna service ger glesbygden möjlighet att bebos. Det handlar alltså åter om grundservice. Förslaget till en glesbygdsombudsman hoppas jag snart kan genomföras. Detta är en garanti för barn, för medelålders familjer och för de gamla som bor där de själva i frihet har bestämt det, alltså i glesbygden. Jag hoppas att vi är överens om att det ska bli så. Då blir det regionalpolitik i praktiken.

Fru talman! Det var ett lysande kåseri. Men jag tycker att vi ska vara ärliga mot varandra och konstatera att vi är i Sveriges riksdag nu och att det är budgeten som anger ambitionerna. Det är nog ett stort mått av frihet att hoppas på att Patriksson skulle ha fått gehör för någon av dessa tankar i sitt eget parti. Tyvärr är det ju inte så. De fyra senaste åren har Folkpartiet yrkat på 2 miljarder kronor i minskade anslag till regionalpolitiken. Föreliggande budgetår har man yrkat på 1,8 miljarder kronor mindre till hela kommunikationsområdet. Då är det nästan magstarkt att ha detta kåseri över ytterligare miljarder till vägarna när man inte har ett enda förslag i den riktningen. Jag säger det bara därför att vi bör vara ärliga mot varandra.
Fru talman! Då vill jag svara Åke Sandström att det som han säger inte är riktigt sant. Vi har visserligen 1,8 miljarder kronor lägre kommunikationsanslag. Men det är på administrations och järnvägssidan. På vägsidan har vi samma summa i vår budget som regeringen och dess samarbetspartner har.
Fru talman! Det är ju precis det som är bristen. Det fattas ju så väldigt mycket pengar till drift och underhåll att vi alla hade behövt hjälpas åt att höja den summan. Det är ingen ambitionshöjning att ligga på samma nivå som regeringen. Det är ju tre partier som har högre ambitioner, och det behövs verkligen.
Fru talman! Men jag tycker att också Åke Sandström bör vara ärlig. I samband med vårpropositionen förra året föreslog Folkpartiet en höjning av väganslagen på 2 miljarder kronor mot vad som tidigare gällde. Det finns också möjligheter här till samverkansprojekt som jag tycker att vi kan ta upp och diskutera när det gäller infrastrukturella satsningar via arbetsmarknadspolitiken.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket trevligt att höra Runar Patrikssons dialekt. Jag tycker att värmländska är sjungande, och det passar in på Runar Men, fru talman, Runar Patriksson sade att det är Krångelsverige. Sedan tog han upp problematiken med småföretagarna. Jag måste ställa en fråga. Har Runar Patriksson något konkret exempel på vad det är för någonting som man skulle kunna förändra för att förenkla? Jag tycker nämligen att det är mycket lätt att säga att det är krångligt. Men det måste också finnas konkreta exempel. Då ska jag vara den förste att försöka vara med och ta bort krånglet.
Fru talman! Jag är också företagare och jag tror att startprocessen är det som vi först och främst ska ta tag i. För den som vill starta ett eget företag ska det, tycker jag, i startprocessen vara så enkelt att vederbörande kan gå in till en bankkamrer och presentera sitt företagarförslag och före kvällen samma dag vara registrerad, med F-skattsedel och rätt att betala moms och att sälja och köpa som en riktig företagare. Som det är i dag kan det ju ta veckor innan man blir accepterad som företagare i Sverige. Och när man väl är accepterad är blankettfloran ganska stor. Det kan jag av egen erfarenhet intyga.
Fru talman! För ett år sedan var vi inbjudna till Patent och registreringsverket som har ett stort kontor i Sundsvall. De arbetade just med den aktuella typen av förenkling - dvs. att en blankett ska kunna användas för samtliga ändamål. Men jag tror inte att vi någonsin når så långt att sådant här blir klart över en dag. Rimligtvis måste vi räkna med att även tjänstemän behöver en handläggningstid.
Fru talman! Eftersom Ulf Björklund nämnde Norge så många gånger här vill jag säga att jag i min väska har ett komplett kuvert med material om att starta företag i Norge. Det materialet kan Göran Norlander få i sin hand när han kommer in på banken. Sedan är det bara att fylla i de uppgifter som behövs för det företag som han tänker starta. Det står t.o.m. vad det kostar att få de olika bevisen. Någonting kostar ju registreringen. Allting är ifyllt på några timmar. Sedan är man företagare. Det kan vi ta efter!
Fru talman! Både Runar Patriksson och jag kommer från Värmland. Runar är kanske född och uppväxt där. Själv är jag inflyttad. Jag skulle vilja ställa en fråga till Runar. Det rör det här med bredband. Flera av er i Folkpartiet har uttryckt en fast tro på att marknaden ska lösa det hela. Men tror Runar Patriksson ärligt talat att marknaden kommer att sköta bredbandsutbyggnaden i Töcksfors?
Fru talman! Ja, tänk det tror jag! Viviann Gerdin tog ett dåligt exempel. Töcksfors är ju huvudorten på vägen till Oslo. Värre blir det med Torsby. Men vi har ett konto i vår budget som innebär att den dagen inköp ska göras - något som naturligtvis måste göras anbudsvägen på vissa ställen - måste staten gå in, precis som när det gäller t.ex. postservicen, och se till att det inte blir förseningar - inte ens när det gäller
Fru talman! Det viktiga är tillgång för alla. Jag vet att det i Torsby, där jag tidigare har bott, är så att anslutningsavgiften är 60 000 kr, så det är skillnad jämfört med vad det kostar i Stockholm. Vad jag menar är just att det är en stor fara att ha det så. Sedan är det ju inte säkert att staten kan ta det fulla ansvaret och då blir det de här "skvalparna" som kostar mycket som man får åta sig.
Fru talman! Folkpartiet är ett parti som fullt ut tror på den egna företagsamheten. Oavsett om det handlar om att driva ett skogsmaskinsföretag eller om det handlar om att driva ett IT-företag tror vi på marknaden. Sedan får staten komplettera i glesbygden. Det gäller alltså vad vi i dag diskuterar, regionalpolitiken. Där det inte riktigt fungerar med marknadskrafterna gäller det att gå in så att det blir fråga om 100 % i hela landet.

Fru talman! När Runar Patriksson står i talarstolen har han alltid spenderbyxorna på. Flera här har vittnat om det. Jag vet fortfarande inte riktigt varifrån Folkpartiet får alla sina pengar. Jag ska gå in på några delar av det som diskuterades här. Det är intressant att höra Runar Patriksson tala om att höjden av lycka är att på ett par timmar kunna bli företagare. Jag förstår inte riktigt detta. Förvisso finns F-skattsedeln men det finns också ett väldigt viktigt konsumentperspektiv i detta med att vi en gång införde F-skattsedeln. Runar Patriksson måste väl ändå - vi är ju båda värmlänningar - tycka att det är viktigt för de värmländska konsumenterna att det inte kommer sura räkningar efteråt. Sedan förekommer det en hel del skrämselpropaganda i sammanhanget men de flesta får faktiskt sina F-skattsedlar. Dessutom går det snabbt. Det är 0,5 % som får vänta lite grann men det finns fog för det.
Fru talman! Jag har förstått att Marie Engström och jag alltid har olika åsikter i det här sammanhanget. Jag tror på företagarna men Marie Engström tror inte på företagsamheten. Däri ligger skillnaden. Jag hoppas att Marie Engström som deltar i sådana här samtal och som sitter med i många företagsorganisationer också har kontakt med företagare ute. Själv tycker jag att det dagligen är någon som hör av sig i de här frågorna. Speciellt rör det sig då om småföretagare.
Fru talman! Jag ska inte gå in särskilt mycket på det sista som Runar Patriksson sade. Jag kan dock konstatera att Runar Patriksson tror på marknaden och på att marknaden och marknadskrafterna - den osynliga hand som det pratas om - ska klara allting. Det gäller då att klara bredbandsutbyggnaden, vården och omsorgen. I det sammanhanget skulle jag vilja ha en kommentar från Runar Patriksson t.ex. om vad som har hänt med Partena Care som tagit över äldreomsorgen i vissa kommuner. Vi har ju fått rapporter som det inte varit så trevligt att ta del av. Jag undrar alltså om jag kan få en kort kommentar från Runar Patriksson.
Fru talman! Den kommentaren blir att staten har misslyckats på många fler ställen i landet. Men så fort det gäller ett enskilt privatdrivet företag noteras det väldigt noga av Marie Engström och Vänsterpartiet. Jag håller dock med om att det som har skett är skandal och tror att det går att räkna upp många sådana exempel, även när det gäller statlig drift. Det kan gälla vårdfrågor, som jag nyss nämnde. Bara detta att behöva ha sex-tio mil till en vårdanläggning eller ett sjukhus på en väg som inte är framkomlig är, tycker jag, skandal från statens sida.

Fru talman! När man kommer in i debatten så här sent på kvällen är det mesta sagt. Därför ska jag försöka fatta mig föredömligt kort i mitt inlägg. För mig som västernorrlänning var årets befolkningsstatistik, precis som många andra från glesbygden tidigare sagt, extra sorglig läsning. Man kan konstatera - det har också sagts här från talarstolen i kväll - att storstädernas folkmängd ökar och att skogslänens folkmängd minskar. Mest av alla län i Sverige minskar Västernorrlands län. Speciellt utsatta i Västernorrland är Ådalskommunerna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Man kan fråga sig vilka det är som flyttar och vad som är orsaken till att man flyttar. Det är framför allt unga människor som flyttar, speciellt unga kvinnor. Skälen till att man flyttar kan variera men ytterst handlar det om bristen på arbetstillfällen och i viss mån även om bristen på utbildningsmöjligheter. Jag vill understryka att det i sig är berikande att unga människor vill se sig om i världen och skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter. Men när de välutbildade och erfarna vill återvända för att berika sin hembygd finns inte jobben, vare sig för dem själva eller för eventuell medflyttande. Visst är det så att en del satsningar har gjorts under senare år som minskat arbetslösheten men ytterligare kraftfulla insatser behövs för att bryta den negativa befolkningsutvecklingen. Jag vill peka på några saker som är viktiga för oss och där staten ytterst har ett ansvar. Mitthögskolans utveckling är oerhört betydelsefull för oss. Under den förra och den nuvarande mandatperioden har regeringen på ett mycket förtjänstfullt sätt satsat just på Mitthögskolan. Denna satsning var efterlängtad och nödvändig för att öka tillgängligheten till högre utbildning för våra studenter men också oerhört angelägen för att utveckla regionen och vårt näringsliv. Denna satsning måste fortsätta både vad gäller utbildningsplatser och framför allt vad gäller forskningsresurser. Mitthögskolans styrelse har inlämnat en ansökan för att få universitetsstatus. Jag vill understryka att det är ytterst angeläget för oss att detta kommer till stånd. Jag vill vidare nämna turismen, som är en viktig näringskälla i Västernorrland. Många är de småföretagare som är beroende av turismen. Men för att den ska kunna bestå och utvecklas är det av största vikt att satsa på ett väl utbyggt och underhållet vägnät. Turisterna måste kunna färdas säkert och utan risk för att få bilar och husvagnar förstörda på dåliga vägar. Bra vägar är alltså en förutsättning för att turisterna ska återkomma och för att turistnäringen ska bestå och kanske växa. Jag vill också beröra de statliga verk och myndigheter som vi har i våra trakter. Jag tänker då osökt på Sida-Sandö i Kramfors kommun, väl känd för en kvalitativt god biståndsutbildning. Tyvärr är det så att dess framtid i Ådalen för närvarande är oviss. Sida Sandö har betytt mycket för oss och betyder mycket för Ådalsregionen dels i ett sysselsättningsperspektiv, dels med tanke på de många människor som utbildas där och därigenom finns i kommunen och berikar den. Utifrån detta och inte minst i ett regionalpolitiskt perspektiv borde det vara tämligen naturligt att en sedan lång tid väl fungerande verksamhet ska vara kvar och utvecklas i Ådalen. Vi står vidare inför ett försvarsbeslut, och Sollefteå är en av de kommuner som eventuellt kommer att drabbas. Det är av största vikt att de ersättningsåtgärder som kommer till följd av detta så snart som möjligt tillkännages. Annars är det stor risk för att på grund av det vakuum som nu finns i Sollefteå kommun ytterligare ett stort antal människor kommer att flytta därifrån, för övrigt människor som har mycket hög kompetens och som skulle behöva användas i ett omställningsarbete. Om den höga utflyttningen från skogslänen till storstäderna ytterligare fortsätter, innebär det problem inte bara för oss i skogslänen utan också för storstäderna i form av bostadsbrist, miljöproblem, svårigheter inom sjukvården osv. Utflyttningstrenden i skogslänen är därför i lika hög grad ett storstadsproblem som ett bekymmer för oss ute i glesbygden. Jag tycker därför att det bör ligga i hela landets intresse att stoppa en utflyttningstrend liknande den som just nu pågår i Västernorrland och i de övriga skogslänen.

Fru talman! Det går bra för Sverige. Tillväxten är hög, reallönerna stiger och fler får jobb. Allt detta är jag mycket glad för. Men jag är också orolig, för trots den gynnsamma utvecklingen finns det tydliga tecken på ökade regionala skillnader. Det är främst i storstadsregionerna som arbetslösheten minskar. I glesbygdslänen, dit Värmland hör, kan vi inte se samma gynnsamma arbetsmarknadsutveckling. Värmlands befolkning minskar, och det är främst de yngre och välutbildade som flyttar. Den enda kommun som ökar sin befolkning är Karlstad, där drygt 45 % av länets befolkning bor. Utflyttningen av yngre värmlänningar till storstadsregionerna innebär också att allt färre barn föds och att Värmlands befolkningsstruktur ändras. Vi blir med andra ord färre och äldre. Värmland har förlorat närmare 20 000 arbetstillfällen sedan början av 1990-talet. Arbetslösheten har nu liksom i övriga landet minskat, men den öppna arbetslösheten har ökat. Vidare är ett stort antal värmlänningar varslade om uppsägning, och detta är mycket oroande för ett län som fortfarande har en arbetsmarknad i obalans. Värmland har i nuläget den tredje högsta arbetslösheten i Sverige. Ett mått på hur ett län mår är bruttoregionprodukten per invånare. Enligt NUTEK är denna lägre i Värmland än för riket som helhet. Ett annat mått på hur ett län mår är utbildningsnivån, och några av de värmländska kommunerna hör till dem som har den lägsta i landet. Karlstad och Hammarö är de enda värmländska kommuner som når över riksgenomsnittet när det gäller eftergymnasial utbildning. Problemet med den regionala obalansen är allvarligt, och i detta svåra läge finns det krafter som menar att det är omöjligt att låta hela Sverige leva. De ifrågasätter en regionalpolitik som syftar till att utveckla hela landet och menar att det räcker att satsa på några utvalda kommuncentrum. Detta synsätt anser jag vara helt oacceptabelt. I stället måste det till en än mer aktiv och kraftfull regionalpolitik, som motverkar den regionala obalansen. Fru talman! Jag ska nämna några inslag som jag tycker är viktiga i en aktiv regionalpolitik. Jag anser att det för att hela Sverige ska kunna utvecklas ska fastställas en grundläggande standard för informationsteknik, flyg, väg, järnväg samt tele och postservice. I Värmland har vi numera en ny länsflygplats, vilket är mycket bra. Däremot är stora delar av vägnätet under all kritik. Upprustning och underhåll av befintligt vägnät måste till, så att varutransporter till industrin, handeln och medborgarna kan upprätthållas året om. Vägstandard är i glesbygd en välfärdsfråga, som i slutändan handlar om samhällets och individernas förmåga och möjlighet att leva och bedriva näringsverksamhet i området. Informationstekniken ger Värmland och andra glesbygdslän helt nya utvecklingsmöjligheter genom att många verksamheter inte längre är geografiskt bundna till vissa orter. Staten måste ta ett ansvar och göra infrastrukturinvesteringar som möjliggör utbyggnad av datakommunikation på ett sådant sätt att hela landet ges likvärdiga utvecklingsmöjligheter. Utbildning och kompetensutveckling är viktiga delar i en aktiv regionalpolitik. Värmland har ett nytt universitet, vilket vi är mycket glada för. Distansutbildning via universitetet är ett bra sätt att öka tillgängligheten till högre utbildning och därmed höja utbildningsnivån i länet. Det nuvarande ersättningssystemet är inte bra, utan det måste ske en översyn av systemet i syfte att stimulera utbudet av distansutbildning. För att minska den regionala obalansen måste regionalpolitiska konsekvensanalyser och hänsyn genomsyra det politiska beslutsfattandet, och fler arbetstillfällen kan med fördel utlokaliseras till glesbygdslänen, där det finns en bra service och god tillgång till bostäder av hög kvalitet och till rimlig kostnad. Det finns också ett stort behov i Värmland av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, eftersom arbetslösheten fortfarande är så hög. Därför är det viktigt framdeles att de regionala skillnaderna beaktas vid fördelning av resurser på detta område. Vidare måste det statliga regionalpolitiska stödet utökas till län som Värmland, inte minska som är fallet i nuläget. Detta är helt oacceptabelt, och det kommer att leda till försämringar när det gäller regionalpolitiska projekt av olika slag i länet. Fru talman! Vi värmlänningar är mycket stolta över vårt län och de tillgångar som finns där. Vi har tunga basindustrier som har skogen och järnet som basråvaror. Vi har småföretag som drivs av kreativa människor. Vi har stora naturresurser och ett levande kulturliv, som lockar många besökare till vårt Värmland. Vi vet att vi själva måste vända utvecklingen, och det arbetar vi hårt med, men vi måste ha ett visst statligt stöd för att klara detta. För ska Sverige kunna få en varaktig hög tillväxt gäller det att hela vårt land är attraktivt för människor att arbeta, bo och studera i. Skapas dessa förutsättningar kan överhettning i tillväxtregionerna motverkas. I stället för arbetskraftsbrist i storstäderna kan vi få stigande sysselsättning i hela landet. I stället för bostadsspekulation i Stockholm kan vi få en sund bostadsmarknad även i Hagfors och i Pajala. Vi ska inte ställa storstad mot glesbygd, utan vi ska arbeta tillsammans så att hela Sverige kan leva.

Fru talman! När man lyssnar på Lisbeth Staaf Igelström hör man att vi tycker väldigt lika. Jag kunde också ha ställt mig upp och instämt i mycket av vad hon sade eftersom hon inte kom in på sådana frågor som gäller alternativa sysselsättningar och sådant. Men jag har en fråga till Lisbeth Staaf-Igelström, eftersom hon höll ett riktigt Värmlandstal. Vi sitter tillsammans i Länsstyrelsen i Värmland, och där dras det nu in 20 miljoner kronor till småföretagsverksamhet, vilket ska kompletteras med EU-pengar, och 30 miljoner av AMS-medel. Jag kan förstå att det kanske måste sparas på dessa medel när arbetskraften går ned, men precis som Lisbeth Staaf-Igelström sade: Regionala olikheter gör att ett ställe som Värmland inte borde drabbas. Vilka åtgärder vidtar Lisbeth Staaf-Igelström som är med i det parti som har regeringsmakten för att sådant inte ska ske och för att pengarna ska komma tillbaka till Värmland?
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande tycker jag att det är oacceptabelt att de regionalpolitiska stöden dras in för Värmlands del eftersom vi har ett sådant stort behov, och jag kommer att jobba för att det ska bli en förändring, Runar Patriksson.